Herr talman! När det gäller det här betänkandet med motioner från allmänna motionstiden 1995 vill jag först kommentera några kds-yrkanden som berör fastighetsförvärvslagstiftningen. Det handlar således om den bekanta skärgårdsproblematiken, som vi tidigare här har hört om. Självfallet vill vi även i framtiden ha levande skärgårdar runt om i vårt land. Därför måste möjligheterna till fast utkomst i skärgårdsnäringar också fortsättningsvis garanteras. Det är här vi tycker att det snarast krävs åtgärder för att hävda intresset av bosättning och sysselsättning vid fastighetsöverlåtelser i skärgårdarna. I dag är sannolikt fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattningen de största problemen i skärgården beroende på köpstarka storstadsbors köpkraft som drivit upp fastighetspriserna. Med de små marginaler som skärgårdsföretag lever under leder fastighetsskatten till att en stor del av ersättningen för den egna arbetsinsatsen helt äts upp. Särskilt gäller detta de äldre skärgårdsborna. Utskottet hänvisar i betänkandet till den arbetsgrupp vid Finansdepartementet som kommer att behandla fastighetsbeskattningens konsekvenser för skärgårdsbefolkningen. Man vill invänta den arbetsgruppens resultat innan man tar ställning till motionens frågeställningar. I reservation nr 3 pekar vi på den problematik som gör sig gällande i skärgården och som måste ägnas särskild uppmärksamhet innan den fasta befolkningen är helt borta. Jag uppskattar det breda stöd som reservationen har fått också av Centern, Folkpartiet och Så över till rennäringsfrågorna. Rennäringslagen, som antogs 1971, har enligt 9 § som uppgift att via samebyn för medlemmarnas gemensamma bästa sköta renskötseln inom byns betesområde. Med tanke på att samebyn är basen för det samiska samhället blev det olyckligt redan från början med den här ensidiga inriktningen av samebyns verksamhet. Länge har enskilda samer och de samiska organisationerna kämpat för vidgade näringsmöjligheter inom samebyns ram. Naturligtvis är det inte alltid så att en verksamhet bör drivas inom samebyns ram utan det handlar om att den möjligheten också måste stå öppen som ett alternativ, om det bedöms som det lämpligaste i det enskilda fallet. Det handlar således om den öppna samebyn, både versamhetsmässigt och när det gäller ansökan om medlemskap. Många är de samer som har en önskan att uppta verksamhet på sina fäders marker och bli inlemmade i samebyns gemenskap även om alla inte kan eller ens vill bedriva renskötsel. När denna och andra frågor diskuterades 1992 i samband med den s.k. samepropositionen och 1992/93:BoU8, markerade utskottet i sitt betänkande att det nyinrättade Sametinget självfallet kommer att ta upp aktuella frågor för behandling i tinget och genom en positiv dialog föra fram sådana frågor till riksdag och regering. Ett sådant initiativ har nu tagits av Sametinget i Vilhelmina i januari genom att en arbetsgrupp utsetts för att framarbeta ett förslag till utvidgning av samebyns verksamhetsområde och kriterierna för medlemskap. I utredningsarbetet kring samebyns verksamhetsområde kan vi också hoppas att fiskesamernas situation både rättsligt och ekonomiskt nu till sist får en positiv lösning. Också när det gäller ordningen för upplåtelse av rätt till småviltsjakt och fiske pågår det ett utredningsoch utvärderingsarbete där Jordbruksverket och Sametinget skall redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 1 april 1996. Min förhoppning är att man då också presenterar en reviderad förvaltningsmodell där samerna själva ges större möjlighet att ta administrativt och praktiskt ansvar för verksamheten. Med de skrivningar som utskottet enats kring i betänkandet har en kds-motion i berörda delar fått en positiv behandling. Jag vill kort beröra frågan om ersättning för rovdjursrivna renar. Herr talman! Riksdagen har beslutat att den biologiska mångfalden och den genetiska variationen skall säkerställas. Växt och djursamhällen skall bevaras så att alla i landet förekommande växt och djurarter ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Sverige har också genom internationella konventioner ett åtagande att bevara den biologiska mångfalden och då inte minst prioritera de hotade arterna. Samtliga fyra stora rovdjursarter som förekommer i Sverige finns med på Naturvårdsverkets s.k. röda listor över hotade och sällsynta arter. Nu verkar det som att regeringen helst skulle vilja vältra över kostnaderna för de stora rovdjuren på samerna. Vi för vår del anser att Sverige har råd med rovdjur. Det är självfallet det allmänna som skall bära kostnaderna för bevarande av rovdjursstammar i Sverige och inte samerna. Det nya system som trädde i kraft den 1 januari i år bygger på att samebyarna får ersättning i proportion till antalet rovdjur inom renbetesmarkerna. Tidigare utgick ersättningen för varje återfunnen dödad ren. Fördelen med det nya systemet är bl.a. att samebyarna nu, trots allt besvär med rovdjuren, ändå får ett motiv att hysa en rovdjursstam, och att man kommer förbi problemet med dödade renkalvar som ofta inte återfinns. Regeringens hantering av samerna och den biologiska mångfalden är utmanande. Ytterligare medel utöver de 14 miljonerna från 1996 måste naturligtvis skjutas till. Avsikten måste väl ändå även för socialdemokraterna vara att det nya regelsystemet skall kunna fungera som tänkt var. Eftersom regeringen underlåtit att återkomma med ytterligare medel trots många påpekanden från alla berörda parter har ett utskottsinitiativ och ett tillkännagivande i frågan blivit nödvändigt. De signaler som jordbruksministern givit under de sista veckorna tyder på att ett uppvaknande hos socialdemokraterna är på gång. Det är naturligtvis tillfredsställande, men litet väl sent. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservation nr 3 och i övrigt enligt utskottets majoritet.

Herr talman! Som det har framgått handlar detta betänkande om fastighetsförvärvslagstiftningen, jordförvärvslagen och rennäringslagstiftningen. Det finns fem reservationer i betänkandet och ett särskilt yttrande. Den första reservationen är en moderat reservation där man vill avreglera jordförvärvslagstiftningen ytterligare. För moderaterna är avreglering fortfarande alla problems lösning. Man har väldigt svårt att ta till sig alla de misslyckanden som andra avregleringar inneburit. Jordbruksverket har uppdraget att utvärdera den tidigare reformeringen av lagstiftningen på detta område, vilket innebär att reservationen bör avslås. Den andra reservationen är också en moderat reservation. Den kräver att myndighetskravet om att förutsättningen för en avstyckning är att företaget skall vara ekonomiskt bärkraftigt skall avskaffas. Även här är den nyligen genomförda reformeringen tillräckligt skäl för att avvisa moderaternas krav. Reservation 3 från Centern, Folkpartiet, Miljöpartiet och kds handlar om fastighetsöverlåtelser i skärgården. Man vill ha ett tillkännagivande om boende och sysselsättning i skärgården. I sak upplever jag inte att det finns några större motsättningar i denna fråga. De flesta är starkt medvetna om detta problem och är angelägna om att det skall gå att finna en bra lösning. Det har gjorts många försök i den riktningen under senare år, men utan att något riktigt bra förslag kunnat tas fram. Just nu arbetar en arbetsgrupp i Finansdepartementet med frågan. Som det också framhålls i reservationen kan det vara värdefullt att beakta vad den bostadspolitiska utredningen kan komma fram till. Regeringen är starkt medveten om denna problematik och behöver inget tillkännagivande från riksdagen för att arbeta intensivt med denna fråga. Resten av betänkandet handlar om rennäringslagen och rovdjursersättningen. Jag vill informera riksdagen om att socialdemokraterna som första riksdagsparti har antagit ett samepolitisk program vars syfte är att vara plattform för en långsiktig och sammanhållen politik på de områden som har betydelse för den samiska kulturens framtid i Sverige och i Norden. Det viktiga i betänkandet är att det öppnar för nya överväganden om samebyns verksamhetsområde och rätten till medlemskap i samebyn. Det var Ulf Björklund som kommenterade det i sitt anförande. Det länder honom till heder. Dessa överväganden skall naturligtvis göras i samverkan mellan Sametinget och regeringen. Vi ser det som angeläget att man når lösningar som på bästa sätt främjar den samiska kulturens överlevnad och utveckling. Man kräver att Sametinget bör tillerkännas vetorätt i fråga om exploateringar på renbeteslanden. Mot bakgrund av det starka skydd som redan finns i naturresurslagen för rennäringen vore det att gå för långt att biträda Miljöpartiets krav i reservationen. Reservation 5 bör riksdagen däremot stödja, kanske främst med tanke på sitt eget anseende. I den vänder vi socialdemokrater oss emot det utskottsinitiativ som övriga partier i utskottet tvingar fram med minsta möjliga majoritet - nio röster mot åtta - och som står i strid med KU:s yttrande över grundlagsreformen i början av 1970-talet. KU förutsatte att utskottens möjlighet att genom initiativ aktualisera ett ärende skall begagnas med varsamhet. Ärenden borde enligt KU framdeles liksom tidigare normalt väckas genom proposition eller motion. Politisk enighet borde eftersträvas i de fall då initiativ kommer i fråga. Utskottsmajoritetens agerande går stick i stäv med vad KU och riksdagen tyckte i arbetet med grundlagsreformen. Agerandet är också mycket anmärkningsvärt eftersom det råder enighet i utskottet i sakfrågan om att regeringen skall komma med förslag till riksdagen om ytterligare medel för ersättning för rovdjursrivna renar. Jordbruksministern har också lovat ett regeringsförslag under vårriksdagen. Jag känner mig inte alls kränkt av att jordbruksministern har lovat nya pengar och att det kommer förslag under våren på detta område, Ulla Löfgren. Jag har inte uppfattat att den historiebeskrivning som har getts i dag är riktig. För mig blev förslaget till utskottsinitiativ inte bekant förrän efter jordbruksministern hade gjort utfästelsen om att komma med förslag till riksdagen. Därför tycker jag att man inte skall tänja på förutsättningarna för riksdagens arbete på det sätt som de övriga partierna har gjort i frågan när det är alldeles uppenbart att man får som man vill. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 5 och avslag på samtliga övriga reservationer. Jag vill yrka bifall till hemställan i betänkandet i övrigt.

Herr talman! Det var synd att Bengt-Ola Ryttar inte fick veta att initiativet var på gång. Jag skickade nämligen ett brev till Lennart Nilsson och frågade om socialdemokraterna ville vara med. Den 31 januari gick det mailet, och jag fick också ett svar där det står så här: Sakläget är följande. Jordbruksministern kommer nu på lördag att delta vid ett möte i Jokkmokk där frågan kommer upp. Enligt vad jag erfarit kommer regeringen i kompletteringspropositionen att behandla ersättningsfrågorna för rivna renar, vilket för mig innebär att det nog inte behövs något initiativ. Efter lördagens övningar i Jokkmokk vet vi mer om regeringens inställning. Det gjorde mig verkligen upprörd. Då frågan först var uppe med anledning av SSR:s brev fick vi inga sådana besked från regeringen. Jag tycker att det för riksdagens eget anseende, som Bengt-Ola Ryttar tidigare sade, är viktigt att riksdagen först får ta del av regeringens förslag om man har sådana på gång - speciellt om de håller på att behandlas i utskotten.
Herr talman! Jag kan hålla med om att regeringen har varit senfärdig i detta ärende. Man kommer nu långt om länge med förslag om nya pengar. Men det kanske inte är någon nyhet för kammaren att pengar är en bristvara i Sverige i dag. Faktum kvarstår: Vi kommer att få ett förslag, och vi kan då också diskutera det materiella innehållet i detta. Jag tycker att det är demonstrationspolitik att fullfölja utskottsinitiativet när alla fakta om att vi kommer att få ett förslag är på bordet. Ulla Löfgren, har rubricerat sådana här aktioner som "demonstrationspolitik", och det är nog bara alltför sant.
Herr talman! Jag hävdar fortfarande att det är regeringen och socialdemokraterna som i så fall har demonstrerat. De har demonstrerat sitt förakt mot riksdagen och mot bostadsutskottet. Då ärendet kom upp första gången i samband med brevet från SSR borde regeringen ha talat om via utskottet att någonting var på gång - om man hade något.
Herr talman! Det var inte SSR:s brev som skulle utlösa aktioner från regeringen, utan det var det riksdagsbeslut som låg till botten för det här. Självfallet skulle vi socialdemokrater inte ha funnit oss i att regeringen hade nonchalerat detta. Nu har vi försäkringar om att vi får ett förslag. Det är demonstrationspolitik att ta ett utskottsinitiativ i denna fråga. Det stämmer inte med hur det av hävd skall vara här i riksdagen: man skall i enighet ta utskottsinitiativ, icke i demonstrationspolitiska syften.

Herr talman! Jag vill först ta upp det som Bengt Ola Ryttar nämnde om skärgårdssamhällena och den reservation som vi är många om att stå bakom. Bengt Ola Ryttar säger att det inte behövs något tillkännagivande eftersom regeringen arbetar med detta. Men det är ju just det man behöver. Man behöver ett tillkännagivande för att få regeringen att komma till skott. Bengt-Ola Ryttar påpekade också att många försök har gjorts tidigare, så det är faktiskt på tiden nu. När det gäller res. 4, Miljöpartiets egen reservation angående vetorätt för Sametinget, räcker inte naturresurslagen. Jag har en känsla av att Bengt-Ola Ryttar trots allt skulle kunna hålla med mig om att Sametinget, som vi har varit med om skapa, behöver utökade befogenheter för att kunna fungera som ett ting. Därför tycker jag att det är litet märkligt att man inte ställer upp på detta. När det sedan gäller själva huvudfrågan om ersättningen var det faktiskt så, Bengt-Ola Ryttar - jag vet inte om Bengt-Ola Ryttar var med då - att jag föreslog ett utskottsinitiativ varpå frågan bordlades. Alla måste ha varit medvetna om att ett utskottsinitiativ var på gång. Vad som sedan hände på Jokkmokks marknad och vad jordbruksministern nämnde där spelar ingen roll; vi hade redan kommit till skott inom oppositionen. Vi hade redan formerat oss då och var färdiga med vårt förslag. Att tala om detta som en demonstration är mycket märkligt. Det är ju faktiskt tvärtom ett sätt att tala om att regeringen bör göra vad den är skyldig att göra.
Herr talman! Jag vill först ta upp vetorätten för Sametinget när det gäller exploateringsföretag. Jag tror inte att vi skall göra Sametinget till något slags republik i Sverige. Det finns övergripande intressen i hela det svenska samhället för att de här frågorna hanteras på ett riktigt sätt. Där skall inte statsmakterna i övrigt avsäga sig ansvaret. Miljöpartiet står också ensamma om sin uppfattning. Jag tycker, Per Lager, att det är demonstrationspolitik att fullfölja utskottsinitiativet när garantierna finns på bordet för att ens krav blir tillgodosedda. Jag kan inte se det på annat sätt.
Herr talman! Utökade befogenheter för Sametinget innebär bl.a. att det skall ha vetorätt. Det tycker jag inte är att gapa efter för mycket. När det gäller demonstrationspolitiken är det faktiskt så att Socialdemokraterna själva har använt sig av denna parlamentariska möjlighet tidigare. Jag förmodar att det inte var demonstrationspolitik då. Förra året förväntade vi oss i utskottet att regeringen skulle återkomma. Det gjorde vi faktiskt allihop. Vi skrev så i betänkandet. Men vad hände? Regeringen kom inte tillbaka. Vad blir effekten av det? Den blir att man måste göra någonting. Därav följer ett utskottsinitiativ av en samlad opposition. Det är tråkigt att inte också Socialdemokraterna anslöt sig.
Herr talman! Jag vill nog, Per Lager, ändå hävda att det är av nationellt intresse att vi hanterar frågorna om exploatering i renbeteslandet på ett bra sätt. Detta är inte ett exklusivt samiskt intresse. När det gäller frågan om det här är demonstrationspolitik eller inte undrar jag varför man inte kan vara glad över att frågan nu kommer att få sin lösning. Jag har medgett att regeringen har varit saktfärdig. Jag har poängterat att om man inte hade gjort den här utfästelsen hade också vi socialdemokrater agerat och reagerat. Det är en självklarhet.
Herr talman! Jag tycker att detta är glädjande i ett fall, och det är att Bengt-Ola Ryttar nu medger att regeringen har handlagt detta senfärdigt. Jag tycker att det är hedersamt att Bengt-Ola Ryttar ställer upp på det.

Vi ansåg att regeringen skar ned ersättningsnivån så kraftigt att detta inte skulle fungera. Vi har följt frågan under året, vi har sett indikationerna komma på att detta håller på att gå snett, och vi har väntat på att regeringen skulle handla. Jag vill också skjuta in att utöver det mail som Ulla Löfgren skickade till Lennart Nilsson talade vi också personligen med s-ledamöter i utskottet och sade att vi ville ha ett initiativ för att se till att samerna ersätts för rovdjursrivna renar till en skälig nivå. Men inte förrän det i medierna kom ut att en majoritet i utskottet tänkte kräva ett initiativ kom beskedet från departementet att man nu skulle göra detta. Herr talman! Jag är helt övertygad om att det var tack vare initiativet som regeringen gjorde helt om.
Herr talman! Naturligtvis spelar det roll vilka politiska aktiviteter som pågår i riksdagen och dess utskott för hur regeringen agerar. Men det ändrar inte på detta faktum: Vi har garantier för att regeringen nu kommer tillbaka. Att fullfölja detta utskottsinitiativ är inte i linje med vad grundlagsfäderna har sagt att vi skall göra. Jag skulle vilja ha en kommentar av Erling Bager om detta: Är det initiativ som ni nu har tagit i samklang med grundlagens anda?
Herr talman! Vi har i bostadsutskottet tagit en hel del initiativ genom åren. I frågor som vi har märkt går emot vad utskottet tidigare har sagt har vi över partigränserna enigt tagit dessa initiativ. Den här gången valde socialdemokraterna att avvakta och passa. Det är det som skiljer detta initiativ från utskottets sida från tidigare initiativ. Jag beklagar återigen att socialdemokraterna inte ställde upp på att se till att vi gemensamt tog initiativet. Men nu har vi drivit regeringen till att under våren lägga fram ett förslag. Det återstår att se vad förslaget innehåller. Får jag slutligen också nämna att reservation 3 tar upp problemen i våra skärgårdar. Det är riktigt att det efter demonstrationerna i höstas nu pågår ett visst arbete på Finansdepartementet med att försöka se om man på något sätt kan få fram något förslag därifrån. Men om vi nu också hänvisar till att den bostadsparlamentariska utredningen skall titta på frågan, ja, den är färdig tidigast i september i år. Redan höjningen av fastighetsskatten innebär att exempelvis pensionärer i Bohuslän inte har råd att bo kvar i sina hem. Ett pensionärspar ringde mig från Dyrön - ingen ATP, enbart folkpension. Nu skall de betala 26 000 kr om året för att de bor i sitt eget hem. De frågar: Vad skall vi göra? Jag tror att vi i denna fråga får visa skyndsam handlingskraft.
Herr talman! Erling Bager gav inget svar på om agerandet av majoriteten i utskottet står i samklang med grundlagen. Men när han kommenterar den bostadspolitiska utredningen och problemen i våra skärgårdar vill jag hänvisa till reservationen. Där skrivs också att den bostadspolitiska utredningen kan tillföra saker. Det är litet beklagligt att det skall bli en debatt av den här typen i den här frågan. Här upplever jag ändå att det finns ett gemensamt intresse att tillgodose. Frågan är hur man löser problemen. Svårigheten är att hitta den teknik som verkligen fungerar och som inte leder till spekulationsekonomi och konstruktioner för att fuska sig fram. Det är naturligtvis ett allvarligt problem. Jag beklagar att det som är det viktigaste i det här utskottsbetänkandet, nämligen skrivningarna som gäller öppningen för att söka nya lösningar när det gäller samebyns verksamhetsområde och medlemskapet i samebyn, inte berörs mer. Det tror jag är det som på sikt kommer att vara det viktiga för den samiska kulturen.

Herr talman! Jag tänker säga några ord om den del av betänkandet som behandlar den samiska minoriteten, deras villkor och problem. I vår motion påpekar Vänsterpartiet att samebyn är basen för den samiska verksamheten och därför borde ges möjlighet att bedriva annan verksamhet än renskötsel. Ett riksdagsbeslut från 70-talet slog fast att samebyn endast får bedriva renskötsel som näringsverksamhet. Turism, slöjd, jakt, fiske, m.m. måste bedrivas i annan form, som bolag eller ekonomisk förening. Detta förbud bör ändras och samerna bör få bedriva kompletterande verksamheter i den form som bäst passar dem. Vi tar också upp fiskesamernas situation. Det är en grupp samer vars huvudsakliga inkomst är fiske, men som inte har rätt att tillhöra en sameby och därmed få rätt till fiske och jakt på samebyns marker. Frågan har stötts och blötts i flera utredningar som föreslagit att fiskesamerna skulle få fiska på kronans mark i samma omfattning som om de hade varit med i en sameby. Några beslut har dock aldrig fattats i frågan. Dock har nu fiskesamerna vissa möjligheter i och med den nya ordningen från 1993, som tillåter andra än samerna att jaga och fiska ovanför odlingsgränsen. Där sägs att personer vars försörjning till stor del är beroende av jakt och fiske skall ha företräde till rätten och det skall dessutom vara kostnadsfritt. Faktum kvarstår dock, fiskesamerna är både ekonomiskt och rättsligt missgynnade jämfört med de renskötande samerna, och detta bör ju rättas till. Den utvidgning av fiske och jakträtten till ickesamer ovanför odlingsgränsen som blev möjlig efter 1993 ställer till problem om man skall utvidga samebyns verksamhetsområde med t.ex. jakt och fiske. Därför är en utvärdering av den utvidgade rätten till jakt och fiske viktig, inte minst utifrån perspektivet att samebyns verksamhetsområde kan vidgas framöver. Sametinget, Jordbruksverket och Naturvårdsverket skall göra utvärderingen. Sametinget skall utreda samebyns verksamhetsområde och behörighetsregler för att förhoppningsvis komma med förslag till regeringen. Eftersom utskottet i skrivningarna ställer sig positivt till att frågorna tas upp, vill jag inte föregripa utredningsarbetet eller Sametingets arbete och avstod därför i utskottet från att reservera mig till förmån för Till sist vill jag ta upp frågan om samernas ersättning för rovdjursrivna renar. Den ram för 1996 där man avsatt 14 miljoner kronor bygger på felaktiga grunder och nonchalerar det nya system för ersättning som gäller, nämligen att antalet rovdjur skall räknas. Så sent som i december 1995 fastslog regeringen efter en uppvaktning från samerna att det inte fanns några mer pengar till detta ändamål och hänvisade till EU-medel som kan komma att ställas till förfogande. Samerna vände sig då till utskottet för att vi skulle agera i frågan. Det vänder sig den socialdemokratiska minoriteten emot i ett särskilt yttrande och menar att utskottets initiativ är onödigt och demonstrativt. Det tycker jag är ett märkligt agerande. Är det så att riksdagen finner att inte regeringen sköter sina åtaganden är det naturligtvis utskottets skyldighet och rättighet att agera i frågan. Att sedan jordbruksministern efteråt åker till Jokkmokk och lovar saker ändrar inte värdet av utskottets agerande. Regeringen skulle naturligtvis ha kommit med ett förslag till nytt anslag i tilläggspropositionen under våren 1995 och därmed visat att man tagit det nya ersättningssystemet på allvar och med respekt för den överenskommelse som efter långt och mödosamt arbete tagits fram av samerna i samarbete med Naturvårdsverket. Det här handlar inte bara om samernas rättigheter, utan i lika hög grad om rovdjurens framtid. Det handlar om Sveriges trovärdighet som ett land där rovdjuren har sin självklara plats och med en rovdjurspolitik som även lever upp till de EU-krav som ställs när det gäller rovdjurens bevarande. Hur stor den utökade ramen för 1996 bör vara skall naturligtvis övervägas utifrån samernas och Naturvårdsverkets syn på den här frågan. Den bör också vara tillfällig till dess att alla oklarheter har retts ut runt det nya ersättningssystemet.

Herr talman! Jag tänkte säga någonting om det utskottsinitiativ som bostadsutskottet har tagit och som gläder mig mycket. Vi i Miljöpartiet har arbetat mycket för den här frågan. Vi hade redan i vår budgetmotion i januari för ett år sedan med 20 miljoner extra till ersättning för rovdjursrivna renar just därför att vi skulle kunna få det nya systemet i hamn. Det var nog många som var förvånade i februari förra året när Naturvårdsverket och Sametinget kom ut med den rapport som jag håller i handen. Den ligger till grund för det nya ersättningssystemet. Där var man för första gången i Sveriges historia överens om hur man skulle ersätta samer för rovdjursrivna renar. Det hade varit en lång och segdragen diskussion och äntligen var man i hamn. Det som var revolutionerande i rapporten var att samer nu inte längre skulle få ersättning för de renar man hittade rivna, utan efter antal rovdjur i ett område. Förutsättningen för att man skall kunna ha rovdjur i ett område där det finns konflikter är att man kan hitta generösa och bra ersättningssystem. Det här handlar egentligen om någonting vi ofta talar om, även om det då är mer teoretiskt, nämligen biologisk mångfald. Det här handlar om arter som är hotade och om de system vi måste hitta för att de skall kunna vara kvar i landet. Vad föreslås då? Jo, det sägs i förslaget att om det finns föryngringar, dvs. kullar, i samebyn så skall man få ersättning. Enligt förslaget skall man få ersättning upp till 200 renar för föryngring av järv och lo. Om det finns både järv och lo får man 200 renar för lo och 150 för järv. Man vet nämligen att järven om den kan gärna tar byten som andra har slagit. Det sägs också att man skall få en ersättning på 500 renar om man kan visa att det finns vargföryngring i samebyn. Björn och kungsörn sägs utgöra ett mindre problem. Enligt förslaget skall 2 000 renar per år ersättas för var och en av dessa arter, och detta skall samebyarna själva fördela sinsemellan eftersom de vet bäst var de här djuren finns. Det här förslaget har föregåtts av ett gediget förarbete. Man började redan i slutet av 70-talet och har jobbat under hela 80-talet med att ta reda på hur rovdjuren river renar. Man har velat se om det som samerna har sagt stämmer, nämligen att många renar försvinner. Man har bl.a. märkt 1 600 renkalvar med sändare, vilka har utlösts när kalven har legat stilla i två timmar, och sedan har man försökt hitta de här kalvarna. Man har då kunnat påvisa att en stor del av kalvarna faktiskt inte återfinns - precis som samerna sade. I en del fall fick man bara en signal och fick sedan gräva sig ned under marken för att hitta ett avgnagt huvud med en radiosändare på. Det är detta som har legat till grund för att man nu säger att vi måste ha ett ersättningssystem där man får ersättning efter antalet rovdjur och inte efter det antal renar som hittas. Miljöpartiet ville i januari för drygt ett år sedan anslå 20 miljoner kronor extra till det här systemet. Vi vet egentligen inte i dag vad det kommer att kosta. Systemet skall ju basera sig på antalet rovdjur i renbeteslandet, och den inventeringen måste komma i gång nu. Den måste göras nu under vårvintern - det är bråttom! Därför är det mycket angeläget att pengarna kommer fram snabbt, så att man känner att det finns utrymme i anslaget även till den här inventeringen. Vad är det då vi pratar om? Jo, det är för det första ungefär 200 järvar. Järven fridlystes 1969, och stammen har faktiskt inte ökat någonting utan ligger på en konstant nivå. Man brukar säga att det måste finnas minst 500 individer för att en djurart skall klara sig. Järven, som finns i hotklass 2, "sårbar", är alltså mycket sårbar än så länge. För det andra tror man att det finns ungefär 700 lodjur i Sverige. År 1990 gjordes en beräkning som sade 200. År 1991 fridlystes lodjuret, och man kan alltså se att stammen har tagit sig rejält. Lodjuren finns även nedåt Mellansverige, där de lever på t.ex. rådjur. Arten tycks alltså ha återhämtat sig, men samtidigt vet vi att rävskabben har drabbat lodjuren. Här skulle det alltså kunna hända saker ganska snabbt om det vill sig illa. Sedan har vi varg. När man utarbetade ersättningssystemen fanns det inga vargar i landet - i dag finns det möjligen uppåt fem individer. Man tror att man har haft någon föryngring i någon sameby de sista åren, men man vet inte riktigt säkert. Vad gäller björn finns det drygt 600 individer i landet, och beträffande kungsörn säger man ungefär 600 par. Men dessa siffror är mycket osäkra, eftersom det inte finns några bra inventeringar gjorda. Sådana efterfrågas! Vi måste få inventeringar gjorda så att vi vet vad vi talar om. Ett problem som jag tror kommer att diskuteras mycket framöver är järven. Naturvårdsverkets Nya ersättningssystem för rovdjursrivna renar, som har föregått den här undersökningen, visar att järven förekommer väldigt lokalt. Statistiken visar att av rovdjursrivna renar i Jämtland dödas ungefär 72 % av lodjur - grönt på det diagram jag nu visar upp. På diagrammet för Västerbotten och framför allt Norrbotten är färgen i stället orange. Här tar nämligen järven ungefär 76 % av alla renar. Problemet med järven är att den är väldigt vanlig lokalt. I ersättningssystemet har det skrivits in en bestämmelse om att man i princip inte skall tillåta mer än fyra föryngringar av en art. I många samebyar finns det mer än fyra föryngringar av järv. Samtidigt är då järven en art som det finns mindre än 200 individer totalt av. Det skulle alltså biologiskt vara totalt oacceptabelt att börja bedriva skyddsjakt på järv. Sverige har jobbat för att få in järven i art och habitatdirektivet, som vi kommer att diskutera mer i samband med nästa betänkande från jordbruksutskottet. Lo och varg fanns i direktivet redan tidigare. I direktivet sägs bl.a. att vi " - skall göra det möjligt att bibehålla eller i förekommande fall återställa en gynnsam bevarandestatus hos de berörda livsmiljötyperna och arterna i deras naturliga utbredningsområden". Detta gäller alltså lo och järv.

I bilaga 4 a finns varg och lo, men Sverige jobbar alltså för att få in också järv - man kan säga att vi har fått det. Det innebär att den rovdjurspolicy som efterlyses finns mycket klar och tydlig. Dels har vi listorna över de hotade djurarterna, dels finns det tydligt angivet i art och habitatdirektivet vad som gäller. Sverige har också en tradition som säger att vi skall försöka bevara hotade djurarter, och vi har dessutom skrivit på Bernkonventionen där dessa arter också finns med. Det borde alltså vara möjligt för Sverige att bevara de här arterna. Jag är mycket glad att det här initiativet är taget och att regeringen äntligen inser att man måste tillföra mer pengar, men jag skulle ändå vilja framföra följande till regeringen: Se särskilt över järvens situation! Ta i beaktande att järvens förekomst är mycket lokal! Det måste till speciella pengar för att skydda järven i de samebyar där det finns mer än fyra föryngringar. Om vi skulle börja tillåta jakt på järv skulle vi reducera en stam som består av mindre än 200 djur, och det vore biologiskt totalt oacceptabelt. Vi har fortfarande inte kommit riktigt i hamn i den här frågan, men det här är ett mycket bra steg på vägen. Jag önskar regeringen lycka till med det förslag som kommer att läggas fram inom kort. Låt oss hoppas att pengarna kommer att vara så väl tilltagna att vi kan leva upp till det vi har sagt om biologisk mångfald och rädda de här arterna för framtiden i Sverige.

Herr talman! Jag måste säga att jag inte känner igen mig i Gudrun Lindvalls beskrivning. Jag vet inte vilken verklighet hon relaterar till. Jag vill göra mitt inlägg i debatten utifrån det faktum att jag själv bor i samernas vinterbetesområde. Därmed har jag kunnat följa händelseförloppet inom rennäringen och rovdjursstammens utveckling de senaste 20 åren i den sydligaste delen av samernas renbetesområden. Jag har också i många år varit ledamot av rennäringsdelegationen i Jämtlands län och har där nära kunnat följa de frågor som rör samisk verksamhet. Jag skall inte här beröra jaktupplåtelserna i samernas renbetesområden. I mitt län är den frågan under utvärdering. Den utvärderingen kommer förhoppningsvis att leda till att man justerar jaktupplåtelserna inom de områden som varit föremål för diskussioner så att det blir en bra situation både för samer och för jägare i den framtida ripjakten. Jag vill uppehålla mig vid rovdjurssituationen, som de senaste åren har blivit minst sagt besvärande för de renägande samerna men också i många fall för den bofasta befolkningen. Det finns många älgjägare som berättat för mig att de under höstens älgjakt såg mer björn än älg. I min hemby, där det finns 105 hushåll, hände det förra sommaren att björnar och lodjur sprang genom gårdarna. När man talar med 80 90-åringar säger de att de aldrig upplevt något liknande under sin livstid. Även om man inte kan säga att rovdjuren någonsin i modern tid har anfallit människor oprovocerade skapar det här en känsla av olust och osäkerhet bland befolkningen. Det fanns faktiskt de som tvekade att gå ut och plocka bär förra sommaren. För samerna är det här ett ännu större problem. Det är deras nettorenhjordar som blir brandskattade. Rovdjuren tär på deras kapital. När man gör sitt slaktuttag sker det utifrån att renhjorden skall växa till ett visst antal slaktrenar vid nästa slakt. Om många renar då blir rovdjursmat rubbas produktionsbalansen, särskilt om det är vajor som blir rivna. En vaja beräknas ge nya renkalvar i cirka tio år. Om renägaren sedan har en egen förädlingsanläggning eller är delägare i en förädlingsanläggning där man räknar med att förädla ett slaktuttag som inte finns på grund av rovdjurshärjningar blir kapitalförlusten dubbel. En berättigad fråga från renägare är varför Naturvårdsverket tycker att man skall acceptera ett produktionsbortfall på 30 % som en följd av rovdjursstammen, när andra företagare här i landet sällan accepterar ett produktionsbortfall på mer än 5-10 %. Det man från rennäringens sida vill göra är att producera bra köttprodukter - inte räkna renkadaver som man sedan får betalt för. Det är på lång sikt viktigare än mer pengar. Idre i söder. Det är ett stort område som har många lokala variationer. Vad jag har beskrivit är situationen i den sydligaste delen av renbetesområdet. Jag avser inte att ställa några förslag, eftersom jag inte har motionerat eller på annat sätt deltagit i beredningen av detta ärende. Jag vill vädja till utskottet att vid kommande behandling av frågan om ersättning för rovdjursrivna renar överväga ökad licensjakt på björn och lodjur i skogslandets vinterbetesområden och att låta samerna utföra skyddsjakt på varg i de områden där den orsakar stor skada på renhjordar, likaså skyddsjakt på järv i kalvningsområden där det är befogat. Det är vackert att se rovdjuren på TV långt borta från verkligheten, men att leva mitt i verkligheten med alla problem som en för stor rovdjursstam kan orsaka är inte så glamoröst. Det kan tvärtom vara mycket påfrestande. Som ärendet nu har utvecklats kan man säga att staten och samerna har ett gemensamt intresse. Samerna vill ha bättre produktionsförhållanden, och staten vill ha lägre kostnader. Både statens och samernas önskemål kan uppfyllas genom att man minskar rovdjursstammen till hälften av dagens storlek. Regeringen borde föra de diskussionerna med Naturvårdsverket och Sametinget inför nästa proposition i det här ärendet.
Herr talman! Det här skall inte bli någon diskussion om skyddsjakt - det är inte alls avsikten. Jag vill bara säga att jag tror att vi i mångt och mycket är överens. Förutsättningarna för att det skall kunna finnas rovdjur i renbetesland är att vi har ett generöst ersättningssystem. Det är helt klart att rovdjuren orsakar samerna förluster inte bara när det gäller det antal renar som man kan slakta utan också i form av ett stort merarbete. Därför är det positivt att det har kommit fram förslag om att man också skall ta hänsyn till merarbetet. Man skall alltså ha rejäl ersättning för att det finns rovdjur i landet. Jag anser att det är en rikedom för Sverige. Vi säger att svenska folket är ett mycket naturintresserat folk, och då vore det väl konstigt om man inte vore intresserad av det som är natur, nämligen olika arter. Jag hoppas att vi kommer att få rovdjur även i Mellansverige. Där jag bor finns det helt klart utrymme för lo, med tanke på att vi har mycket gott om rådjur. Men det kommer naturligtvis också att leda till konflikter med ägarna av tamboskap. Därför är det oerhört viktigt att vi har ett generöst ersättningssystem när det gäller får och jakthundar; det försvinner en del sådana på grund av rovdjur - det är helt klart. På den punkten har regeringen tyvärr ändrat ersättningssystemet. I en förordning säger man att om det finns möjlighet att försäkra utgår inte ersättning. Jag hoppas att Rune Berglund tillsammans med Miljöpartiet kan ta initiativ till att få till stånd en förändring på den punkten. Det finns många länder som har mycket varg och som egentligen har sämre ekonomiska möjligheter än vi. Nog borde väl vi klara det!
Herr talman! Jag håller med Gudrun Lindvall om att det är en rikedom att ha rovdjur i den svenska faunan. Men vi tycker också att samekulturen, framför allt rennäringen, är viktig. I många avseenden är de här två sakerna i det närmaste oförenliga. Jag talade senast i går med en same som jag känner. Han sade, som också många andra har sagt till mig: På lång sikt är det inte mer pengar vi vill ha, utan vi vill kunna bedriva vår näring på ett vettigt sätt, och det kan vi inte göra när vi har varg i renhjordarna eller när vi har järv i våra kalvningsområden. Därför måste man ta det på riktigt allvar att på sikt försöka komma fram till bättre produktionsförhållanden för samerna. Därmed kan statens utgifter bli mindre, förutsätter jag.
Herr talman! Jag hoppas att vi kan vara överens om att Sverige har ett internationellt ansvar när det gäller biologisk mångfald, speciellt för de arter som är mer eller mindre unika för våra förhållanden. En sådan art är järv. Järven fanns inte tidigare med i EU:s art och habitatdirektiv, eftersom den bara finns här. All verksamhet som vi bedriver i Sverige måste - oavsett om det är fråga om boskapsskötsel i södra och mellersta Sverige eller renskötsel i norra Sverige - måste ta hänsyn till det som fanns här före oss, nämligen rovdjuren. De har funnits här sedan tidigare. Ett av problemen kanske är att mycket annat vilt har försvunnit från fjälltrakterna. Det finns t.ex. inga vildrenar kvar. Men för djurarter som har så liten population som järven - knappt 200 individer - skulle det naturligtvis vara helt förödande, både nationellt och internationellt, om Sverige tillät jakt. Vi skulle också få mycket svårt att internationellt framföra synpunkter på hur man gör i andra länder där det finns hotade arter, och det brukar Sverige faktiskt göra. När det gäller just järven hoppas jag att vi kan hitta ett ersättningssystem där man kompenserar de samebyar som har mycket järv för förlusterna i samband med kalvning. Ett samhälle som Sverige borde verkligen ha råd att ha sådana ekonomiska kompensationer att vi kan ha kvar järv. Det är ett ganska lokalt problem, framför allt i Norrbotten.
Herr talman! För Gudrun Lindvall är det här så tekniskt. Jag kan försäkra Gudrun Lindvall att frågan inte är teknisk för de människor som skall försöka bedriva den här näringen - de är i dag inte mer än ett par tusen personer - utan det finns väldigt mycket känslor inblandade. Om man erkänner att samerna är ett naturfolk och en ursprungsbefolkning inser man att samerna också har en naturlig känsla för rovdjursstammen. Det finns ingen önskan från samerna eller några andra som bor där uppe att rovdjursstammen skall utrotas, men de vill att den skall hållas på en nivå som är acceptabel för de områden där man bedriver rennäring. Jag kan inte känna någon oro eller ängslan för att vi med en sådan utgångspunkt skulle bryta mot internationella överenskommelser.

Herr talman! Det har redan sagts rätt mycket i den här diskussionen. Jag skall försöka vara kortfattad.

Vi har som samhälle inte rätt att utrota andra arter hur som helst. Kunskapen om de här arterna i dag visar att många av dem, t.ex. lo, järv och varg, har en oerhört stor betydelse i faunan i övrigt. Den ekologiska kunskapen säger att arterna är nyckelarter som har stor betydelse även för sådana djur som fjällräv och andra arter i t.ex. fjällvärlden. Jag tycker att det är tråkigt att vi från riksdagens talarstol skall behöva gå tillbaka ett steg, till en situation där vi är beredda att diskutera att skjuta arter som är på utrotningens gräns. Rune Berglund sade att det i början på seklet inte fanns så många rovdjur i Sverige. Det är ju sant. Då hade vi faktiskt i praktiken utrotat vargen. Det är inte så länge sedan. Järven är i dag på gränsen till att vara utrotad och har så varit väldigt länge. De som säger att det längre tillbaka i tiden var väldigt ont om björn har också rätt. Människor i Sverige har lyckats att nästan utrota även björnen. Jag tycker att vi skall vara glada för att flera av de här arterna har kommit tillbaka så pass att de inte är akut utrotningshotade. Men några, som varg och järv, är det fortfarande. Det vore, som Gudrun Lindvall var inne på, fullständigt oacceptabelt att starta jakt på sådana arter. Sverige skulle helt och hållet förlora sitt rykte och sina möjligheter att bedriva internationell miljöpolitik om man agerar på det sättet. Rovdjursfrågan är nämligen ett internationellt problem. Det gäller att få en acceptans bland lokalbefolkning och boskapsuppfödare för att man skall klara av att ha rovdjur i framtiden. Det är den samlade internationella erfarenheten. Det är också därför som Naturvårdsverket i Sverige under så lång tid har arbetat för att genomföra ett sådant här system. Jag tycker att det känns väldigt skönt att vi i riksdagen till slut faktiskt har en majoritet som är beredd att ta strid mot regeringen för att införa detta system. Bengt-Ola Ryttar talade om en demonstrationspolitik, men tog delvis tillbaka det påståendet. Jag vet inte hur allvarligt menat det var när han diskuterade vad KU sade i ett betänkande från 1970 och jämförde det med det här utskottsinitiativet. Det är helt klart att regeringen har obstruerat och i det längsta vägrat genomföra riksdagens beslut. KU:s intresse för dessa frågor handlar naturligtvis om statsrådets handläggning bör leda till granskning. Så som läget har utvecklats under de senaste månaderna skulle jag tro att något sådant inte behövs. Men det handlar inte om att bostadsutskottet har agerat på fel sätt. Riksdagen måste naturligtvis hävda sin ställning när regeringen inte vill följa riksdagens mening. Jag vill också säga att vi i grunden har en överenskommelse mellan det samiska samhället och det svenska samhället, mellan Sametinget och den svenska staten. Det försöker vi nu implementera och förhoppningsvis kan det fr.o.m. nästa år fungera reellt. När svenska staten klarar av sin del i avtalet gäller det naturligtvis också för det samiska samhället att klara av sin del, för att det skall kunna fungera. Det här är ett system där alla måste vara med och ställa upp på en överenskommelse. Renskötarna får ersättning, och den svenska staten betalar för att ha kvar rovdjuren i Sverige. I det läget duger det inte heller att som renskötare och som medlem i samebyarna hävda att man kan göra som man vill i alla fall. Man måste faktiskt ställa upp på detta, eftersom alternativet är ett mycket sämre utfall för samebyarna och renskötarna. Vi i Miljöpartiet har kämpat för den här saken - för att ha kvar rovdjur i Sverige och för att det är ett rättmätigt krav från samebyarna och renskötarna att få ersättning. Men då måste samebyarna och renskötarna också ställa upp. Annars hamnar man i ett mycket sämre läge där det måste till andra myndighetsinsatser för att vi skall kunna behålla rovdjuren i Sverige.
Herr talman! Till Peter Eriksson vill jag säga att jag inte har tagit tillbaka någonting vad gäller detta med demonstrationspolitik; det anser jag fortfarande att utskottsinitiativet är. Peter Eriksson hänvisar till grundlagen som någonting mer eller mindre mossigt från början av 70 talet. Men det är gällande grundlag som man diskuterade och som man drog upp riktlinjerna för i början av 70-talet. Det är inte någonting som kan framställas som inaktuellt.
Herr talman! Jag menar naturligtvis inte att grundlagen är mossig, och det har jag inte heller sagt. Men vi har i grundlagen möjlighet att genomföra utskottsinitiativ. Jag tycker att det här ger utmärkt belysning av hur ett utskottsinitiativ skall gå till. Om regeringen spjärnar emot och obstruerar mot riksdagens majoritet är det rimligt att riksdagen agerar. Det visar också hur viktigt det är att det finns en möjlighet för utskotten att ta egna initiativ och att de inte bara måste vänta på regeringens handlingar.
Herr talman! Jag vill påminna om vad KU har sagt i det här ärendet. För att man skall ta ett utskottsinitiativ bör det råda enighet i frågan. Jag vill också påminna om att vi vet att det kommer förslag till riksdagen. Det kravet är uppfyllt. Därför är detta demonstrationspolitik.
Herr talman! Kravet var inte uppfyllt när Per Lager tog initiativet i bostadsutskottet, så det är ett litet löjligt påstående från Bengt-Ola Ryttar. Grundlagens mening kan knappast vara att ett parti skall kunna inlägga veto mot att utskottet genom majoritetsbeslut tar initiativ. Socialdemokraterna kan i minoritetsställning i riksdagen knappast ha veto mot utskottsinitiativ. Bengt-Ola Ryttar försöker hävda att de skall ha det. Jag tycker nog att socialdemokraterna får nöja sig med att de innehar regeringsmakten i
Herr talman! Peter Eriksson framhåller i sitt inlägg den biologiska mångfalden och att Sveriges rykte kan bli dåligt i ett internationellt sammanhang när det gäller den svenska miljöpolitiken om vi skulle ge oss på rovdjuren. Jag har aldrig sagt att vi skall utrota rovdjuren; jag har sagt att vi skall minska stammen till en nivå som är acceptabel för att samerna skall kunna bedriva sin verksamhet. Vargen kanske är allra dyrast. Den skingrar hjorden så att man får lägga oerhört stora kostnader på återsamlingar. Jag kan också konstatera att om Miljöpartiets politik i den här frågan skulle vinna gehör innebär det att staten får betala väldigt mycket pengar i framtiden.
Herr talman! Jag vill påminna Rune Berglund om att vi faktiskt är på väg att genomföra Miljöpartiets politik i den här frågan. Detta är någonting som så fall är alldeles särskilt akut, eftersom vi skall rösta om det om en liten stund. Jag tycker att frågan om hur många individer som är en lämplig storlek på en rovdjursstam är intressant att diskutera. Är 20 individer nog för att behålla en art i ett område? Jag tror inte att det är sant. Enligt all forskning måste det till ganska många individer för att man skall vara garanterad mot inavel och för att man skall ha en stark stam som kan fortleva under lång tid. Flera av de svenska rovdjursarterna har ett alldeles för litet antal individer för att klara av detta på sikt. Där ingår varg och järv. Vi behöver starkare stammar av dessa två arter. Sedan är jag medveten om att vargen och renskötseln går väldigt dåligt ihop. Det är inte så som Rune Berglund sade tidigare att samekulturen inte kan överleva om det finns rovdjur. Tiden har ju bevisat att så inte är fallet. Samekulturen har utvecklats under hundratals år samtidigt som det har funnits rovdjur. Men det är naturligtvis ett oerhört problem för renskötarna att ha varg i samebyarna. Det är helt klart. När vi har så ont om varg i Sverige i dag måste vi vara beredda att ge generösa ersättningar. Om stammen av varg ökar och vi får en starkare stam generellt i Sverige kan naturligtvis även skyddsjakt bli tillåten.

Herr talman! Jag hade tänkt att uppehålla mig vid rovdjuren björn, varg, lo och järv. Men som den uppmärksamma lyssnaren har kunnat konstatera har egentligen alla argument i detta ämne belysts vid behandlingen av det föregående betänkandet. Detta illustrerar till en del omöjligheten i att hålla strikta gränser i den politiska debatten och i riksdagens utskott. Jag tror i och för sig inte att det är något negativt, även om det kan verka förvirrande för utomstående betraktare. Detta gör att jag kan fatta mig kort. För det första uppfattar jag utskottstexten i betänkandet om jakt och viltvård så att alla är överens om att det skall finnas rovdjur i Sverige och att det bör vara större stammar än i dag. Jag uppfattar utskottsskrivningen om att en kontrollerad jakt är det bästa sättet att uppnå detta som litet kuriös. För det andra har vi det självklara att de som drabbas skall ha ersättning för skador som rovdjur orsakar på samhällsnyttig verksamhet. Det kan naturligtvis gälla många fler näringar än renskötseln, även om det är denna som har uppmärksammats mest. För det tredje är rovdjuren historiskt en konkurrent till människan om bytesdjur. Detta är den materiella grunden för den ideologiska överbyggnaden så att säga, dvs. rädslan för och, i vissa fall, hatet mot rovdjur. Herr talman! Efter denna tillämpning av marxistisk begreppsapparat kan vi säkert ändå vara överens om att en livskraftig rovdjursstam är den bästa garanten för en genetiskt sund fauna. Ett bra sätt att från vår sida säkra denna är att riksdagen beslutar enligt reservation 2, vilken jag yrkar bifall till.

Herr talman! Föregående talare var litet snabbare än vad jag hade räknat med. Jag är ledsen att jag inte var snabb nog upp i talarstolen. Det här betänkandet från jordbruksutskottet, Jakt och viltvård, tangerar det betänkande vi talade om nyss, eftersom det också handlar om biologisk mångfald i kombination med jakt. Miljöpartiet har två reservationer. En om EU:s artoch habitatdirektiv som jag tänkte tala en del om och en om jakt på grävling. Vi ställer oss naturligtvis bakom båda reservationerna, men för att vinna tid yrkar jag bifall bara till reservation 1. Först tänkte jag säga något om ett särskilt yttrande vi har. Det handlar om jakt på ejder och morkulla. Vi i Miljöpartiet har i många andra sammanhang väckt frågan om jakt på ejder och morkulla. Under våren kom ett beslut från regeringen om att flytta fram jaktstarten för morkulla till att mer harmoniera med de övriga nordiska länder som har sådan jakt. Den flyttades fram till den 21 augusti. I och med det är vår motion tillgodosedd. Det var just det som var avsikten. När det gäller morkulla vet vi att den lägger en andra kull på sommaren. Den häckar alltså på sommaren. Det borde naturligtvis vara alldeles självklart av många skäl, bl.a. etiska, att man inte jagar en art under den tid den har ungar eller häckar. I Norge startar jakten på morkulla den 10 september och i Finland den 20 augusti. Nu har vi i Sverige fått jaktstarten förlagd till den 21 augusti. Nu finns det en harmoni med övriga nordiska länder. Vi tycker att det är riktigt. Det skall finnas etiska regler för hur man jagar. Dessutom är det mycket fördelaktigt om de länder som har samma arter också har en gemensam syn på jakten. På samma sätt har vi fått bifall när det gäller den motion som handlar om vårjakt på ejder. I juni hade jag en interpellationsdebatt med Margareta Winberg där hon talade om att hon inte avsåg att införa den vårjakt på ejder som jägarna har velat ha och som fanns i Sverige på 50-talet. Det är mycket bra. Det står i EU:s fågeldirektiv att man inte skall jaga sträckande fågel. Dessutom driver Sverige mycket hårt internationellt att man skall respektera våra flyttfåglar, bl.a. i Sydeuropa. Det hot som finns just nu, och som jag hoppas att riksdagen kan göra något för att undanröja, är förändringarna av jaktreglerna på Malta. Jag uppmanar alla partigrupper att agera här. Där jagar man sträckande fågel, och nu vill man ändra jakttiderna på ett sådant sätt att man kommer att jaga "våra" fåglar, dvs. de som skall till Sverige för att häcka. Man skjuter allt, inklusive gök och naturligtvis även rovfåglar och mycket småfågel. Man bedriver jakt på ungefär samma sätt som man skjuter lerduvor i Sverige. Detta är en jakt som är fullkomligt oacceptabel. Jag uppmanar er alltså att agera mot Malta. Miljöpartiet kommer att göra det. Vi har också tagit initiativ till att informera Sveriges Ornitologiska Förening som kommer att ta internationella kontakter för att protestera. Reservation 1 handlar om art och habitatdirektiven. De gäller fullt ut i Sverige i och med medlemskapet. De är faktiskt riktigt bra på vissa punkter. Det känns ju roligt för mig som är mycket kritisk till EU att kunna säga att det faktiskt finns något som inte är så tokigt i den unionen. Här står det mycket klart och tydligt vilka arter man skall skydda och hur skyddet skall bedrivas. Vi i Miljöpartiet menar att Sverige inte har gjort det som behöver göras för att dessa direktiv skall följas fullt ut i Sverige. Vi har fått medhåll i det av Staffan Westerlund som är professor i miljöjuridik och av Gabriel Michanek som också är professor. De har gått till kommissionen och begärt en översyn av om Sverige verkligen följer i första hand fågeldirektivet. I fågeldirektivet finns en mängd arter listade. För dem gäller att Sverige skall skydda, bevara och återställa tillräckligt varierande och stora livsmiljöer. Vi skall avsätta skyddade områden. Vi skall ha underhålls och skötselåtgärder. Vi skall återställa förstörda biotoper, och vi skall också skapa nya biotoper. Detta gäller för lom, de flesta rovfåglar, tjäder, trana, skärfläcka och våra mest sällsynta hackspettar, dvs. den vitryggiga hackspetten och den tretåiga hackspetten. Vidare gäller det för de flesta tärnor, ugglor, höksångare och mindre flugsnappare. För många av de här arterna, faktiskt de allra flesta, har Sverige inte vidtagit några åtgärder i enlighet med direktivet alls. Det område där Sverige är mest på kant med direktivet är skogsvården. Det bedrivs en skogspolitik i dag som är helt på kant med tjäderns och hackspettens möjlighet att finnas kvar. Tjädern har väldigt speciella krav på biotoperna; det måste vara en blandning av gammal skog, gläntor och öppen mark. Med den skogspolitik som bedrivs i Sverige i dag vet vi att tjäderbestånden börjar minska drastiskt på vissa håll. Hackspettarna behöver i många fall gammal ved. Vi vet att de minskar rejält i antal. Såväl den vitryggiga som den tretåiga hackspetten är i dag mycket sällsynta arter. De finns på våra hotlistor. I direktivet framgår också mycket klart och tydligt hur jakt får bedrivas. Vi i Miljöpartiet menar att den jakt på skarv som bedrivs i dag egentligen strider mot direktivet. I art och habitatdirektivet finns klara bestämmelser om att det måste finnas tillräckliga områden för att arterna skall kunna fortleva. Regeringen har vänt sig till EU med ett antal områden, närmare bestämt 563 stycken, som skall ingå i vad man kallar Natura 2000. I art och habitatdirektivets skrivelser framgår att det skall finnas tillräckligt med områden avsatta för att dessa arter inte på något sätt skall hotas. Det sägs också att områdena inte får vara alltför små och inte ligga alltför långt ifrån varandra. Det måste finnas naturliga korridorer mellan områdena så att arterna kan sprida sig. Sverige har avsatt 563 områden. Länsstyrelsen hade föreslagit 2 800 områden. Om det hade blivit så skulle vi kanske kunnat få en bevarandeplan, och en möjlighet att bevara biotoper, som hade gjort att många av dessa arter hade haft en chans att överleva. Av de 563 områden som nu har avsatts är ungefär Naturvårdsverket godkände 1 273 områden. Man sade att dessa absolut borde avsättas. Vi i Miljöpartiet menar att om Sverige skall leva upp till art och habitatdirektivet måste regeringen komma tillbaka snarast, och se till att det finns tillräckligt med områden avsatta för att dessa arter skall kunna finnas kvar i Sverige. Framför allt - som det också står i direktivet - måste vi utöka biotoperna så att de hotade arterna får ett större livsutrymme och kan expandera. Det är nämligen det som är förutsättningen för att många av dem skall kunna finnas kvar. Det finns arter som har försvunnit under de senaste åren, t.ex. mellanspetten. Den arten hade speciella krav på miljön. Vi lyckades inte rädda den. Nu finns den närmast i Baltikum. Miljöpartiet har ytterligare en reservation som jag kort skall beröra. Den handlar om grävling. Vi menar att grytjakt - jag skulle vilja kalla det för hemfridsbrott - är en form av jakt som inte bör bedrivas i Sverige. Jag förstår inte varför man skall jaga grävling, som är en djurart som i första hand livnär sig på daggmask. Men vill man ändå jaga grävling finns det mycket goda möjligheter att göra det på något annat sätt. Grävlingen är nämligen ett vanedjur. Det finns ingen anledning att bedriva grytjakt i Sverige. Av de 34 800 grävlingar som skjuts per år i Sverige kan jag inte säga hur många som har jagats i gryt. Om man nu vill ha grävlingsjakt är det fullt möjligt att bedriva den på annat sätt än med grytjakt. När det gäller rovdjuren hoppas jag att Miljöpartiets ståndpunkt är fullkomligt klar i och med behandlingen av det förra betänkandet. Vi anser alltså att rovdjursstammarna skall finnas kvar i Sverige. Vi skall följa art och habitatdirektivet fullt ut, vilket innebär att man måste se till att det finns miljöer i Sverige där dessa arter också kan få öka i antal. De flesta finns i så litet antal att vi inte kan vara riktigt säkra på att de kommer att finnas kvar. Detta gäller inte bara de arter vi har talat om, utan även i allra högsta grad fjällräven. Man räknar med att det finns ett sjuttiotal individer kvar. Anledningen till att arten minskar borde verkligen utredas. Man kan fundera på om det beror på att miljön i fjällen i långa stycken är så störd att det helt enkelt inte finns något att äta för fjällräven. Förr sade man att det var smågnagarår i fjällen vart fjärde år. Då fanns det gott om gråsiding och fjällämmel. Sådana år finns inte längre. Fjällens miljö är så störd att fjällräven börjar ta stryk. Man kan ofta se på rovdjuren om det är något fel i miljön. De ligger i toppen på näringspyramiden och har svårt att klara sig. Jag hoppas att vi kommer att kunna föra många bra debatter om biologisk mångfald också när det gäller så pass detaljerade frågor som arter. Det är då vi får klart för oss att biologisk mångfald handlar just om arter. Det får inte bli någonting teoretiskt, utan någonting man verkligen kan se och ta på. Vi måste väcka intresset för dessa frågor, och inse att detta i allra högsta grad är rikspolitik. Det vi gör och inte gör för dessa arter, och hur vi behandlar biotoperna påverkar i hög grad frågan om ifall vi kan ha kvar en biologisk mångfald. Det är också därför den Biologiska föreningen har bildats. Jag vill passa på att flagga för att föreningen har årsmöte i morgon. Välkomna!

Herr talman! Vi har att behandla jordbruksutskottets betänkande nr 12. Det finns ett antal motioner som tar upp frågor som rör jakt och viltvård. Flera motioner har under tidigare år kommit till kammaren, och har alltså debatterats tidigare. Jag vill från början göra klart att det inte finns någon konflikt i utskottet huruvida vi skall ha biologisk mångfald eller inte. En förutsättning för ett gott miljöarbete är att vi kämpar för den biologiska mångfalden. Det gäller inte bara rovdjuren och fjällämmeln, utan alla vilt levande djur i vår natur. Det är också en förutsättning för att jakten skall kunna utvecklas och fortsätta att vara den kulturyttring den är i hela vårt land. Det förutsätter att man har goda viltstammar för att man på ett fint och mjukt sätt skall kunna beskatta dem. Vi har motioner och åsikter om utvecklingen av den biologiska mångfalden. De sträcker sig från att vi skall totalfreda vissa djurarter till att vi faktiskt skall utrota vissa. Jag är inte benägen att hålla med om någon. Det skall definitivt inte bli någon utrotning av dessa. Många markägare som har vildsvin i sina trakter ringer mig tämligen ofta. De tycker att vildsvinet skall utrotas därför att det är en djurart som har kommit till Sverige under den senaste tiden. Det tycker inte jag att vi skall göra. Visst finns det lokala problem i vissa kommuner och i vissa delar av landet. Men de jaktliga förutsättningar som gäller vildsvinen har faktiskt ökat. Markägaren har genom den nya arrendelagen fått en möjlighet och skyldighet att ta ett större ansvar om vildsvinsstammen ökar för kraftigt. Jag har själv sett åkrar, potatisland, vall och betesmarker som varit totalt skövlade av vildsvin. Detta kan man ofta se i min hemtrakt. Arrendelagen är ett verktyg för att vi skall kunna hålla ordning på detta viltslag. Flera motioner rör sälfrågan. Det finns ett projekt som syftar till att skrämma bort sälarna från fiskeredskapen för att skydda dels fiskeredskapen, dels sälen. Att hamna i ett fiskegarn är inget trevligt sätt att lämna jordelivet på. Projektet går ut på att skrämma bort sälarna från de områden som är starkt drabbade av detta problem. Miljöpartiet tog upp frågan om skarven och huruvida den är ett utrotningshotat djur. Jag hade förmånen att få vara i Kalmarsund i våras. Det man kan se på de öar där skarven slagit till är en av de största miljökatastrofer jag har sett. Det är en oerhört vacker trakt. De människor som bor där vill utnyttja trakten och leva ett rörligt friluftsliv. De vill kunna bada och åka båt på sommaren. Men det är som att åka från en soptipp till en annan. Så blir det när det blir för mycket av en art på ett ställe, och så var det på några av dessa öar. Problemet är också att det finns människor som har tagit lagen i egna händer. Detta kan vi inte heller acceptera. Det måste finnas en skyddssituation. Vi måste sätta in åtgärder när en art utbreder sig för mycket, som skarven har gjort i dessa områden. Jag tycker därför inte som Miljöpartiet att riksdagens kammare skall sätta sig över Länsstyrelsernas beslut i Kalmar och Östergötland. Riksdagen kan inte heller göra detta. När Sverige blev medlem i EU fick vi anpassa oss när det gäller morkullejakten. Sverige begärde inte något undantag från reglerna om morkullejakt. Finland begärde, som vi alla vet, ett sådant undantag. Detta har också nämnts i debatten. Finland begärde ett undantag i kommissionen, men fick ingen begränsning, vilket man ju också nämnde här från Miljöpartiet. Finland har också samma startdatum som tidigare för att börja jaga morkulla. I debatten har man fått för sig att Finland fick sitt undantag. Det har Finland inte fått. Där ser vi; även Miljöpartiet kan dra nytta av ett Miljöpartiet berör här art och habitatdirektiven, som vi naturligtvis också arbetar för. Det är viktigt för oss. Vi skall värna den biologiska mångfalden. Det är då viktigt att vi också följer art och habitatdirektiven. Det beslutet fattades här i kammaren i och med EU inträdet. Av den orsaken har vi all anledning att följa utvecklingen. Fru talman! Nu skall jag tala litet grand om rovdjur igen. Vi har fått statistik redovisad här från talarstolen av flera av debattörerna under förra ärendet och också litet grand nu. Siffrorna stämmer säkert. Det finns ca 700 lodjur i vårt land. Det finns färre vargar. Men de har klumpat ihop sig och befinner sig nästan på ett och samma ställe. Jag får många samtal, och jag har fått många brev, från framför allt vissa trakter i Värmland om den här utvecklingen. Dessa rovdjursstammar har ökat enormt. Vi har också sett problem när rovdjuren har gett sig på tamboskapen. De har tagit jakthundar, andra hundar och de har också gett sig på vissa fårkolonier. Det är naturligtvis inte bra, och det måste vi hålla ögonen på. Därför ser jag fram emot att vi får en diskussion och här i riksdagen fattar ett beslut om vilken djurpolicy vi skall jobba efter. Det pågår ett ideellt arbete med kartläggning och inventering som utförs av jägarorganisationerna i samarbete med Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Jag har ett stort förtroende för det. Men vi hoppas att vi skall kunna utveckla den delen och även använda de ideella krafter som jägarna i spårningssituationen utgör. Det är viktigt. Älgjakten är den tunga delen av jakten. Hela bygder har den som sin kultur. Man använder sig av möjligheten till jakt som rekreation. Mycket har hänt på detta område. Älgstammen har stabiliserat sig och kanske t.o.m. ökat de senaste åren. Det är viktigt att älgjakten bedrivs i naturlig samklang med naturvården och skogsbruket. Vi har också infört många nya regler den senaste tiden. Det är därför mycket viktigt att följa den löpande utvärdering som sker. Den utvärderingen har gjorts med ideella krafter på ett bra sätt, och vi har i gott samarbete med länsstyrelserna och jägarnas organisationer kunnat följa utvecklingen. Jag vet också att viss försöksverksamhet skall startas i några län i framtiden. Också detta tycker jag skall bli spännande att följa. En jaktutredning som skall se över jaktens organisation är tillsatt. Vi har stora förhoppningar om att den utredningen skall komma med förslag till förändringar och förbättringar inom detta område. Det har förts en diskussion i utskottet om problem i vissa län när det gäller omarronderingen. Vi har sett att små marker, små remsor och vissa områden har kunnat säljas till höga priser bara därför att man vill komma åt jakträtten. Vi är mycket intresserade av att se till vilket resultat Jaktutredningen kommer när det gäller den delen. Fru talman! Jag tackar för ordet.

Fru talman! Jag vill litet grand kommentera det Michael Hagberg sade om morkulla och skarv. Enligt riksdagens utredningstjänst, som jag litar på, begärde Finland inget undantag vid medlemsskapsförhandlingarna. Man hade redan en jakttid på morkulla som började den 20 augusti, och man begärde inga undantag alls. Jag vet inte om riksdagens utredningstjänst har fel, men jag tror inte att det är så. Jag ser inte i första hand att det är fågeldirektivet som har gjort att man har ändrat morkullejakten utan det faktum att vi i Sverige inte skall ha jakt under häckningstid. Den här nya kunskapen kanske gjorde att det fanns anledning att ändra jakten. Dessutom är det mycket fördelaktigt att vi har en gemensam syn på när jakten skall börja i de tre nordiska länderna, som har samma fauna. Jordbruksministern och jag hade i juni 1995 en mycket intressant debatt om skarven. Naturligtvis finns det en anledning till att skarven ökar. När det gäller djur, och framför allt rovdjur, är antalet mycket beroende av tillgången på föda. Den födotillgång som har ökat för skarven är det vi kallar för småfisk, dvs. mellanstora fiskar och framför allt strömming. Detta kan man se som effekt av eutrofieringen, dvs. övergödningen, av hav och sjöar. Det finns helt plötsligt massor med fisk, och då finns det också ett utrymme för skarven att öka. Det vi förde en diskussion om var den typ av jakt som har förekommit i Sverige. Man har t.o.m. förordat äggprickning, att man tar död på ungar, och man har sågat ner boträn.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
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan och avslag på de motioner som har väckts. Det yrkandet om avslag beror på att det finns en mängd olika projekt och tillsatta kommittér som skall jobba med alla dessa frågor. Visst, Gudrun Lindvall, är det inte jakt att pricka ägg. Det är inte heller jakt att såga ner tallar där skarvarnas bon finns. Det är inte alls jakt. Skarvfrågan är inte en jaktfråga. Skarvfrågan är som jag ser det en av de tydligaste miljöfrågorna. Det är inte i jägarnas intresse att skarvarna får denna utbredning i vissa koncentrerade områden. Det är inte heller i den biologiska mångfaldens intresse. Det är klar att vi skall ha skarv. Jag skulle gärna se att vi hade skarvbon utefter hela kusten och även vid de större insjöarna. Men jag kan inte acceptera att de koncentrerar sig 4 000 levande fåglar på en liten ö som inte är så mycket större än denna kammare. Det blir för många, och då dör allting annat. Då blir det inte någon biologisk mångfald på ön, utan det blir bara skarv.
Fru talman! Det Michael Hagberg nu redovisar är ett ganska typiskt resonemang från jägare. Djuren skall vara som vi människor vill att de skall vara, punkt. De får inte bete sig som deras gener säger. De får inte bete sig som de alltid har gjort under årtusenden. De skall bete sig som vi människor vill att de skall bete sig. Skarven häckar i kolonier. Oavsett om Michael Hagberg skulle önska att skarven häckade som bofinkar gör de inte det. De häckar som skarvar. Skarvar lever i kolonier, och då får man den här effekten. Det finns även ett ekologiskt samspel mellan skarven och växterna. Där skarvkolonin finns utsätts miljön för väldigt mycket, framför allt ett stort kväveöverskott. Så småningom försvinner träden, och skarven flyttar på sig och hittar andra kolonier. Det som kommer sedan - Michael Hagberg - kan man se på vissa ställen där det förut fanns skarvkolonier: en enorm biologisk mångfald. Det är vissa arter som gynnas rejält av detta. Om jägare tror att djur alltid skall bete sig som man vill och inte accepterar att djur beter sig som de har gener för att bete sig, kommer människan alltid att komma till korta. Jag anser definitivt att skyddsjakt på skarv är en jaktfråga. Det är naturligtvis också en fråga för fiskare som ibland säger sig har problem med skarv. Men det är en jaktfråga, eftersom det är jägarna som har drivit fram skyddjakten. Det är jägare som spränger skarvar. Jag har svårt att se att ni inte går till storms mot era egna när ni ser hur man gör. Låt oss diskutera skyddjakt. Men det skall absolut inte vara den utrotningsjakt som bedrivs på vissa ställen med fruktansvärda metoder. Man skall inte snara skarv som ligger på bo. Man skall inte pricka ägg. Man skall inte hugga huvudet av ungar, och man skall inte spränga skarvkolonier.
Fru talman! Det skall man naturligtvis inte göra. Det är ingen jakt. Det är rovdrift. Men om skarven utvecklar sig och förstör stora delar av vår kustmiljö är kolonin för stor. Då tycker jag i det här fallet som jägare att man skall kunna beskatta stammen. Man skall ha ordinarie jakt på den. Men man måste också, som på vissa ställen, bedriva en viss skyddsjakt. Den skyddssituationen skall vi inte bestämma om här i kammaren, utan den skall man bestämma om så lokalt som möjligt, så nära de människor som ser problemen och ser dem utvecklas som möjligt. Jag tycker vidare inte, Gudrun Lindvall, att det hör hemma i en debatt i kammaren att generalisera när det gäller jägarkåren och att skrämmas om en rovverksamhet på det sätt som Gudrun Lindvall gör. Största delen av jägarkåren har aldrig sett en skarvkoloni. Jag skulle däremot gärna se att flera av dem som värnar om skarvarna själva åkte ut och studerade dem. Då får man se ett verkligt miljöproblem. Detta är en oerhört stor miljöfråga för de människor som bor i de här områdena.

Fru talman! Både i det här ärendet och i det föregående ärendet har behandlats rovdjursfrågor och även markfrågor, jordförvärvsfrågor och liknande spörsmål. Jag tänker beröra bägge typerna av frågeställningar. Vad först gäller debatten om rovdjur är det klart att det i ett civiliserat samhälle måste finnas plats både för oss människor och för djuren. Detta måste vi arbeta för. Men vi människor ställer till bekymmer för djuren, likaväl som vi ställer till bekymmer för miljön. Man kan inte hävda att djuren kommer att kunna bete sig så som de tidigare alltid har gjort. Jag är övertygad om att det för många hundra år sedan strök omkring vilddjur här i Stockholm, men det kan inte ske nu, eftersom vi har satt upp en mängd hinder för dem. Sådant måste vi ta hänsyn till. Det är viktigt att vi skapar en nationell policy för behandlingen av våra rovdjur och för hanteringen av deras skadeverkningar. Sådana blir det ju oundvikligen, och vi har nyss hört en debatt om detta. Jag tror också att det är nödvändigt att ha en viss jakt. En gammal farbror hemma sade när jag var liten: Nu måste jag ut och jaga rapphöns, för annars försvinner rapphönorna. När gubben dog slutade man att jaga rapphöns, och då försvann också rapphönorna. Om det var därför att man inte jagade dem eller om det hade andra orsaker vet jag inte, men jag tror att det finns ett behov av en beskattning av alla bestånd. I ett naturligt system har alla djur någon fiende som svarar för en beskattning på ett naturligt sätt. För att få fram en bra och livskraftig stam krävs det en viss beskattning av beståndet. Det är viktigt att vi har en klar policy för hur det här skall hanteras. Jag tror att våra jägare i huvudsak fungerar väldigt bra på det här området. De har ett grundmurat intresse för att vi skall ha en viltstam som fungerar i naturen tillsammans med oss människor. Den andra frågeställning som jag tänkte ta upp och som Michael Hagberg som hastigast avslutningsvis berörde gäller de små markområden som går i handel för att man vill skaffa sig jakträtt. Detta är utan tvivel ett bekymmer. Jag hade hoppats att vi i det här betänkandet skulle ha kunnat skriva in att den särskilde utredaren skulle få i uppdrag att studera också på det här, men vi fick inte någon klar beställning till utredaren att göra detta. Vi har därför valt att skriva ett särskilt yttrande, där vi uttalar att vi får avvakta om utredaren lyssnar på vad folk säger och reagerar på de påstötningar som vederbörande säkerligen får - precis som vi - i detta sammanhang. Ett litet exempel på hur det kan fungera rör ett område om 1 ha som såldes för 75 000 kr, varvid det överenskoms att säljaren skulle få ta hand om det som växte på området. Markvärdet på ett så litet område med skogsbruk - om man nu kan kalla det för skogsbruk - är några tusen kronor. Man betalar alltså ett enormt överpris för att få komma in i ett jaktvårdsområde och därmed ha möjlighet att jaga. Detta har bäring både på jordförvärvslagen och på jaktlagen. Jag tycker att man skall lägga fram ett förslag till hur detta skall hanteras ur jaktsynpunkt. Det är inte bra att det fungerar på det här sättet, varken för jakten eller för markpriserna. Det får utan tvivel smittoeffekter. Kjell Ericsson har tagit upp detta i en motion. Mot bakgrund av att utredaren arbetar med sådana här frågor har vi inte följt upp motionen med en reservation. Vår förhoppning är att utredaren skall ta upp denna företeelse. Vi har skrivit ett särskilt yttrande och återkommer till frågan i den mån det kan finnas behov av det. Fru talman! Med det anförda har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Lennart Brunander gjorde sig till tolk för uppfattningen att djur mår gott av beskattning. Jag tycker att det är ett mycket bra argument i rovdjursdebatten. Vad rovdjuren gör är nämligen att beskatta sina bytesarter. Men man brukar inte resonera så, utan man vill ta bort rovdjuren och låta människan stå för beskattningen. Jag tror att en beskattning av vissa stammar kan ge fördelar, framför allt de med en populationsutveckling som går rakt uppåt, eftersom det inte finns någon begränsning för antalet ungar. Det gäller t.ex. för hare, älg och rådjur. Lo och varg skulle kunna svara för en beskattning av sådana bestånd. När det gäller rapphönor är det nog snarare så, Lennart Brunander, att de har slagits ut av det moderna jordbruket. Rapphönskycklingar är oerhört beroende av insekter, och det finns mycket få insekter kvar i det konventionella lantbruket, som tar död på dem. Vi kan när det gäller mängder av arter påvisa att det snarast är jakten som har gjort att djuren har försvunnit. Det gällde älgen för ett par hundra år sedan, det gäller bäver och det gäller vildsvin. I många fall har miljöpåverkan gjort att djuren har försvunnit. Det gäller i sen tid t.ex. mellanspetten och blåkråkan. Det finns, Lennart Brunander, inget belägg vetenskapligt eller erfarenhetsmässigt för ett påstående om att en beskattning skulle förstärka stammen. Det är en myt som jag skulle önska att vi avlivade. Vi borde gå vidare i debatten om jaktens möjligheter och förutsättningar i stället för att odla myter som inte har belägg i verkligheten.
Fru talman! Som jag tidigare sade är det vi människor som är bekymret i det här sammanhanget. Om vi inte hade funnits, hade det här skött sig självt på något sätt. Men nu finns vi, och vi vill ha ett ord med i laget. Det har då blivit som det har blivit. Man kan kalla det beskattning, jakt eller något annat, men det behövs ett borttagande av vissa individer. Många av de rovdjur som finns ute i vårt land i dag beter sig väldigt konstigt. Deras beteende är helt galet, och det är inte säkert att just de individerna bör vara kvar för att föra stammen vidare. Det skall andra individer göra. Vi har vidare att göra med människor, och vi måste få en acceptans från dem för de vilddjur som vi har. I annat fall fungerar det inte. Vad gäller det som gör en art stark kan vi se på hur hästen har utvecklats. Från början var den ett flertåigt djur, som nu har blivit hovbärande. De bästa individerna har valts ut, och det har så småningom gett ett bra resultat. Det gäller visserligen i det fallet inte ett rovdjur, men genom ett bra urval har man fått en bra och livskraftig stam.
Fru talman! Det här är en intressant diskussion, som jag skulle önska att vi kunde ha mera tid för. Det handlar egentligen om huruvida vi människor kan bedriva jakt på en art på samma sätt som ett rovdjur gör. Kan vi veta att vi tar ut rätt djur? Det vet vi inte. När det gäller älgjakten har anvisningarna om vad som skall skjutas och inte skjutas varierat väldigt mycket genom åren. Ibland skall man skjuta stortjurarna, ibland skall man ta ut kalvar osv. Hur vi än gör känns det som om det inte går att jaga på ett riktigt sätt. Vi får bara hoppas att det blir någorlunda rätt. Vi människor kan inte plocka ut precis de individer som det skulle vara fördelaktigt att ta bort. Man kan också diskutera om rovdjuren faktiskt jagar på det sättet. Mycket tyder på att vi kanske har övervärderat rovdjurens möjligheter att alltid ta de svagaste individerna. Kanske är det ofta slumpen som avgör vilka som tas ut. Ett tydligt exempel är det sätt på vilket vargar jagar älg i Värmland. Vargen tycks inte alls alla gånger ta de svagaste djuren. Vi kan se att vargar vid vissa tillfällen har tagit älgar som vi skulle tycka borde sparas. Detta är en mycket svår problematik. Vad man kan komma fram till är att jakten i Sverige borde bedrivas på ett sådant sätt att vi väldigt noga vet vilka populationer vi beskattar och hur många det finns. Det vet vi inte i dag. Vi vet nämligen litet om de mängder av djurarter som vi beskattar, utan vi gissar. I mångt och mycket kan man säga att det t.o.m. vore en fördel om vi fick ett moratorium för vissa arter för att kunna göra bra inventeringar. Vi behöver inte gå längre än till Finland för att se att de vet mycket mer om sin tjäderstam t.ex. än vad vi gör i Sverige. Detta är en svår diskussion. Jag skulle önska att vi kunde föra den t.ex. i Biologiska föreningen tillsammans med Riksdagens jaktklubb för att få problematiken ordentligt belyst, för den är inte självklar.
Fru talman! Jag kan hålla med Gudrun Lindvall om att det är svårt att komma fram till hur man exakt skall göra. Jag sade i mitt anförande att vi borde ha en nationell rovdjurspolicy för hur detta skall fungera. Naturvårdsverket håller väl på att arbeta med en sådan. Det är viktigt att få fram den. Det kan naturligtvis också gälla andra djurarter. När det gäller beskrivningen av det sätt på vilket man har bestämt sig för att jaga älg kan jag hålla med Gudrun Lindvall om att det har skiftat mellan åren beroende på vilka som haft bestämmanderätten över jakten. Här finns ju motstående intressen, dels från dem som har ansvar för att skogen skall växa och förnyas, dels från dem som jagar älg. Det finns ju olika åsikter om hur många älgar som skall finnas. Så är det naturligtvis också på rovdjurssidan. Men jag tror att det är viktigt att se till att man har alla med sig, så att inte bara några stycken centralt i Sverige bestämmer hur det skall fungera runt om i landet, för då blir det säkert inte bra.

Fru talman! I mitt korta anförande kommer jag enbart att beröra den del av betänkandet som gäller skyddsjakt på säl. Ulla Löfgren och jag har i en motion, Jo801, föreslagit att skyddsjakt på säl i anslutning till fiskarnas redskap skall tillåtas. För oss som erfarit fiskarnas problem utmed Norrlandskusten är åtgärder av detta slag självklara. Jag har upplevt halvätna och sargade fiskar som hänger kvar i redskapen, för att inte tala om sönderslitna redskap och hål som måste repareras. Utskottet hänvisar till att Naturvårdsverket har möjlighet att ge tillstånd till jakt på säl, om det bedöms som nödvändigt, men konstaterar samtidigt att inga sådana tillstånd ges. Vidare hänvisar utskottet till ett projekt som genomförs under tre år i syfte att få fram metoder för att skrämma sälarna från att söka föda i och intill fiskeredskapen. I projektet skall också effekten av viss skyddsjakt belysas. För fiskarna är detta en klen tröst. För det första är det stor skillnad mellan Naturvårdsverkets uppfattning om storleken på sälstammen och fiskarnas dagliga upplevelser. För det andra skräms ju sälarna bort, såvida de inte fastnar i redskapen, varje gång fiskarna kommer till sina redskap. Men de kommer lika snabbt tillbaka till det matförråd som finns när fiskarna har åkt iväg med sina båtar eller försvunnit på annat sätt. Det är således en beprövad metod. Jag har svårt att se hur man skulle kunna lösa problemet på annat sätt än med ständigt vaktande av redskapen. Sälarnas skadegörelse är för stor för att vi skall kunna vänta, i bästa fall i tre år, på en förändring. Genom att tillåta skyddsjakt skulle i vart fall en minskning av fiskarnas problem kunna åstadkommas. I övrigt hårt prövade fiskare måste få rättighet att skydda sina redskap - sin egendom. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till motion Jo801.

Fru talman! Jag har med visst intresse lyssnat på den tidigare debatten. Trots att jag inte är jägare, delar jag inte Gudrun Lindvalls misstro mot jägarna. Att de skulle utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden har jag svårt att tänka mig. Det är faktiskt hundratusentals jägare i dag som har tagit jägarexamen. Det vore underligt om de inte vore lika intresserade, för sin egen skull och för allas vår skull, som Gudrun Lindvall av att vi skall ha en biologisk mångfald. Dock tror jag att de är mindre kategoriska. Fru talman! Det var inte bara med anledning av detta som jag begärde ordet utan också för att yrka bifall till Motion Jo801, som Olle Lindström och jag har väckt. Här handlar det inte om att rädda utrotningshotade djur, och jag tror inte att sälstammen är utrotningshotad längre. Däremot gäller det att rädda utrotningshotade ostkustfiskare. Motionen får väl närmast betraktas som en vädjan till Naturvårdsverket att inte experimentera för mycket med smällare och annat för att skrämma bort sälarna. Den metoden tror jag uppriktigt sagt inte på. Jag har nämligen varit med om att komma fram till laxfällor, där sälarna har legat på rygg och skrattat och fiskarna när de har vittjat de söndertrasade näten. Jag har aldrig trott att några utrotningshotade fiskare kan väcka några starka känslor i denna riksdag, men jag vill ändå uppmärksamma kammaren på problemet. Därmed ber jag att få tacka för ordet.
Fru talman! Om jag har uttalat mig kategoriskt om jägare så ber jag så mycket om ursäkt, för det var inte avsikten. Jag har många goda vänner som är jägare. Det är möjligt att Ulla Löfgren inte tror det, men det händer faktiskt att jag är ute i fält på jakter. Att jag skulle vara kategorisk när det gäller jägare är helt fel. Om man är biolog har man naturligtvis många goda vänner som jagar. I den utbildning som jag har genomgått var vi också ute vid Östermalma och lärde oss väldigt mycket. Men det finns jägare och jägare, och det vet Ulla Löfgren också. Det har tillkommit många nya typer av jägare för vilka naturen kanske är ett sätt att bedriva skytte. Det finns jägare som kanske är mindre intresserade av det som Ulla Löfgren, förhoppningsvis, och jag är intresserade av, nämligen naturen och det vilda. De är naturligtvis få. Bland alla slag av människor finns det sådana som man kanske tycker är litet mindre seriösa än andra. Jag är fullkomligt övertygad om att de allra flesta jägare har ett glödande intresse för sin hobby. Men det innebär ju inte att vi för den skull inte skall kunna diskutera jakten. I det sammanhanget diskuterar vi jägare också. För två veckor sedan satt jag och länsrådet i Sörmland och diskuterade jakten. Vi hade i mångt och mycket en gemensam uppfattning. I andra stycken hade vi olika uppfattningar. vilket jag tycker är helt naturligt. Det är sorgligt om jägarna, så fort man diskuterar jakten, anser att man inte får göra det därför att man inte själv har jägarexamen. Då stryps diskussionen på ett sätt som jag inte tror gynnar någon sektor. Jag skulle verkligen önska att vi kunde föra en bra diskussion om jakt i Sverige, så att vi inte får de strömningar som finns i England t.ex.
Fru talman! Jag vill tacka Gudrun Lindvall för att hon tog tillbaka de kategoriska uttalandena om att jägarna skulle vara ett hot mot den biologiska mångfalden. Jag tror, precis som Gudrun Lindvall, att det säkert finns jägare som kan missbruka sitt förtroende. Men jag tror nog att jägarkåren i stort är duktig när det gäller den självsanering som behövs. Det ligger ju nämligen i jägarnas liksom i vårt intresse att vi skall ha en biologisk mångfald.

Fru talman! I detta ärende, som handlar om fastighetsbildning, har vi moderater två reservationer. Den ena reservationen, reservation 2, rör en fråga som är mycket viktig för människors rättsuppfattning. Reservationen gäller hur den enskilde skall ersättas när han vid expropriation tvingas lämna ifrån sig sin markegendom. Det finns en presumtionsregel som innebär att den ökning av fastighetens marknadsvärde som ägt rum under tio år före expropriationsansökan räknas fastighetsägaren till godo endast om det kan konstateras att ökningen beror på annat än förändringar i fråga om markens tillåtna användningssätt. Denna regel är så avfattad att det är fastighetsägaren som har bevisbördan. Redan det är, menar jag, mycket tveksamt. Det är tveksamt om det allmänna skall gå in och på det sättet avkräva fastighetsägare bevis. Kostnaderna bestrids av den exproprierande, alltså vanligtvis kommunen, förutsatt att markägaren inte för sin talan i högre rätt än i fastighetsdomstol. Gör han det får han, om han inte vinner i den högre rätten, stå för sina egna och motpartens kostnader. Jag menar att också detta är ytterst diskutabelt i en rättsstat. Vi menar att detta är fullkomligt orimligt. Självfallet skall markägaren vid expropriation få ersättning för det fulla markvärdet och för de kostnader som det allmänna tvingar på honom. Det allmänna - som jag skulle vilja kalla för rättsstatens företrädare - måste vara en etisk referens för folket i rättsstat. Men med de villkor som nu gäller, framstår inte det allmänna som en etisk referens. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 2. I reservation nr 4 föreslår vi att tomträttsinstitutet avskaffas. I dag har detta ingen funktion. Tvärtom snedvrider det de marknadsmässiga principer som skall styra fastighetsmarknaden. Dessutom kan tomträttsinstitutet medföra att markkostnaden vid omreglering av avtalet kan stiga brant på grund av omständigheter som den enskilde inte själv kan råda över. Jag vill av hänsyn till riksdagens arbete inte yrka bifall också till denna reservation, men jag vill uttala min stora sympati för den.

Fru talman! De ärenden som riksdagen skall behandla i dag - och som hör till bostadsutskottets ansvarsområde - angående fastighetsbildningslagen, jordförvärvslagen och naturresurslagen berör till sitt innehåll många saker som går in i varandra. Många motioner är också till sitt innehåll mycket lika varandra och tar upp likartade problem. Det visar att det finns frågor omkring detta, och att det finns problem som måste åtgärdas. För oss i Centerpartiet är sådana frågor som berör lagstiftningens inverkan på boendet på landsbygden hjärtefrågor. Det är därför naturligt för mig att yrka bifall till Folkpartiets yrkande under detta avsnitt, där det krävs att man skall tillsätta en utredning med uppdrag att kartlägga den negativa inverkan som vissa lagar ger för landsbygdsboende. Det gäller regler för fastighetsbildning och fastighetsförvärv, och det berör även fastighetsskatterna. När jag lyssnade till debatten tidigare här i dag, kunde jag inte låta bli att tänka på att detta med renskötseln och samernas kultur kanske borde få vara med i denna utredning. Ingen nämnde ens att samerna och deras renskötsel är skyddade i svensk grundlag. Det finns ju ett folkrättsligt skydd för urbefolkning. Vi pratar gärna om skydd för djuren, men det kanske behövs ett skydd för människorna också. Jag tycker att det är beklagligt att vi inte fick majoritet för en utredning i bostadsutskottet. Vi ser att det ute i kommunerna, åtminstone i min hemkommun, finns ett ökat intresse av att bosätta sig på landsbygden. Det är främst unga människor som önskar det här boendet. Många värdesätter att bo i en miljö som ger möjlighet till nära kontakt med naturen. För många ger en sådan miljö också ökad livskvalitet. Tyvärr visar det sig dock att det inte är så enkelt att bo på det viset. Det finns uppenbara svårigheter att klara boendet ekonomiskt. Då får vi också en rad andra sociala problem. Detta bör vi vara uppmärksamma på. Landsbygdsboende är inte alltid en idyll. En annan sak som jag vill ta upp är att vi har ett ansvar att se till att lagar och förordningar inte hindrar en utveckling på landsbygden. I stället måste vi vara med och utveckla landsbygden. Det kommer hela Sverige till godo. Jag yrkar bifall till reservation nr 1, moment 4. Jag yrkar även bifall till reservation nr 4, moment 7 som tar upp frågan om inskränkning av tomträttsinstitutet. Genom tomträttsinstitutet snedvrids de marknadsmässiga principer som är av vikt för att fastighetsmarknaden skall kunna fungera väl. Ur den enskildes perspektiv kan markkostnader vid omregleringar av tomträttsavtal komma att stiga brant till följd av omständigheter som hon eller han inte kan påverka. Det kan faktiskt komma att bli fråga om effekter som liknar dem som den nuvarande fastighetsskatten leder till, den som det har blivit en sådan rejäl diskussion om. Vi anser att tomträttsinstitutet för dagen har spelat ut sin roll.

Fru talman! Jag har väckt en motion om de frågor som gäller landsbygdens utveckling, och om de bekymmer som vissa av våra lagar ställer till med när det gäller denna utveckling. Intresset för att bosätta sig på landsbygden ökar bland unga människor. Det är väldigt glädjande att så sker. Jag växte upp i en tid då avfolkningen av landsbygden var mycket kraftigt. Det var i stort sett inte tänkbart för en ung människa att bosätta sig på landsbygden. Men tiderna förändras. Nu är vi inne i en tid av positiv utveckling för landsbygden. Ungdomen tycker att landsbygden är en god uppväxtmiljö för deras barn. Man sätter stort värde på närheten till naturen, till jakten och till fisket. Man ser nya försörjningsmöjligheter med lantbruksfastigheterna som bas. Tyvärr är det inte alltid så lätt att förverkliga drömmen om ett liv på landet. Många svårigheter reses av den lagstiftning vi har, bl.a. omkring fastighetsägandet. I många landsbygdsområden fortsätter därför avfolkningen och förvandlingen av aktiva jord och skogsbruksbyar till igenväxta fritidsområden utan permanent bosättning och utan produktivt jord och skogsbruk. Exempel på detta finns från alla delar av landet; från Värmland, från Dalarna och - inte minst - från min egen hembygd i Lappland. Det är ingen enstaka lagbestämmelse som får dessa konsekvenser, utan det är fråga om en rad samverkande faktorer. Bland dessa finns fastighetsbildningslagstiftningen, lagarna kring jakt och fiske och - inte minst - skattelagarna. Möjligheten att på rimliga villkor skaffa bostad, och ibland också större eller mindre arealer åker och skog, är avgörande för intresset att bosatta sig på landsbygden. Utökning av befintliga fastigheter kan på samma sätt vara av avgörande betydelse för fortsatt boende och försörjning. Tidigare var lantbruksfastigheterna väsentliga för odling och djurhållning. I dag är den egna fastigheten basen för landsbygdsbons samlade verksamhet. Denna verksamhet kan spänna över många områden. Behovet av att kunna kombinera olika försörjningskällor ökar troligen. Ny lagstiftning de senaste åren underlättar delvis landsbygdsboendet. Utboägandet och flerägandet har dock fortsatt att öka. Fastighetssplittring, med jakträtt och fiskerätt som dominerande motiv för förvärv, lägger döda händer över skogsbruk och positiv byautveckling. Andelsförvärven är här ett av problemen. Genom olika former av kringgående uppnås delvis andra resultat av lagarna än vad som var avsett. Även skattelagstiftningen har vissa negativa konsekvenser. Det tilltagande utboägandet har försämrat möjligheterna till en positiv utveckling i många byar. Exempelvis i många av Västerbottens byar äger byinvånarna mindre än en femtedel av byns marker. I de flesta fall bor de andra ägarna inte ens i kommunen. Resultatet är att de som bor i byn inte längre har bestämmandet över byn. Det är viktigt att komma ihåg att jorden och skogen är inte bara produktionsfaktorer utan också bärare av kulturmönster som fortfarande är mycket viktiga för landsbygdsboende. Gemensamma aktiviteter som jakt, fiskevård, kulturmiljövård m.m. försvåras med det ökande utboägandet. Det bör också i detta sammanhang påpekas att ett flertal EU-länder har betydligt högre krav på boende och brukande än vad Sverige har. I jämförelse med Norge kan man t.o.m. påstå att vi saknar tydliga landsbygdspolitiska mål. Jag anser att vi i Sveriges riksdag måste se mycket allvarligt på denna utveckling på landsbygden. Till skillnad från utskottets majoritet vill reservanterna från Folkpartiet, Centern och kds att något skall göras nu. Man vill att ett samlat grepp tas för att få landsbygdens speciella problem och möjligheter belysta och förändringar genomförda i den lagstiftning som vi är ansvariga för. Fru talman! Jag yrkar således bifall till reservation 1.

Fru talman! I Miljöpartiets motion om bl.a. expropriation som behandlas i bostadsutskottets betänkande nr 6 föreslår vi att expropriation endast skall få ske genom avgörande i domstol. En domstolsprövning har många fördelar. Bl.a. blir det en mera strikt behandling fri från tillfälligt färgade politiska motiv. Inte minst får den enskilde möjlighet att överklaga, vilket bl.a. ger tillfälle till komplettering av talan. Därmed blir det en ökad rättstrygghet. Ett aktuellt exempel är exproprieringen av mark inför byggandet av den fullständigt miljö och kulturvidriga motorvägsbron över det känsliga Sunninge sund i Bohuslän. Regeringen, som först ställde sig negativ till fortsatt motorvägsbygge från Forshälla och norrut över Byfjorden, fattade i höstas plötsligt ett beslut som innebar fritt fram för brobygget. Vad var det egentligen som fick regeringen att ändra sig? Det var ju sagt att det i princip var slut på motorvägsbyggandet i vårt land. Sådant skulle bara få ske när det klart visar sig vara samhällsekonomiskt bättre, vilket inte gäller för sträckan i fråga. Jag skall inte dra hela historien kring E 6:an. Men med en domstolsprövning av expropriationstillstånden skulle de enskilda ha fått en annan och mycket bättre säkerhet, och motorvägen och dess sträckning skulle ha fått en mera saklig bedömning enligt min mening. Fru talman! Europakonventionens syfte är bl.a. att tillförsäkra medborgarna i de traktatbundna länderna sakprövning av ett ärende inför domstol. Som det nu är, och det är något av rättspolitisk kosmetika, kan regeringsrätten bara ta ställning till om regeringens beslut strider mot någon av våra rättsregler. Rätten kan således inte pröva ett ärendes sakfråga. För övrigt pågår en sådan här formell prövning av motorvägsbygget över Sunninge sund. Regeringen bör enligt Miljöpartiet återkomma med nödvändiga förslag till en lagändring. Fru talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till Miljöpartiets reservation nr 3, avseende mom. 6. Men jag vill också påpeka att jag, trots att jag inte finns med som undertecknare av reservation nr 1 från Folkpartiet, Centern och kds, stöder idén om att utreda fastighetsrättsliga och skatterättsliga konsekvenserna när det gäller utvecklingen på landsbygden.

Fru talman! I detta betänkande behandlas motioner om fastighetsbildning, expropriation och tomträtt. En motionär tycker att beslut enligt fastighetsbildningslagen skall ske med tillämpning av naturresurslagen, NRL. Det gäller främst områden utanför samlad bebyggelse. Utskottet anser att NRL ändå indirekt kommer att beaktas då tillkommande bebyggelse skall prövas enligt 2 och 3 kap. PBL. Detta skall beaktas vid fastighetsbildningen. Samråd skall också ske med Byggnadsnämnden i dessa frågor. Vi upplever att detta fungerar ganska väl i dag. Frågor om grannars inflytande tas också upp. I dag råder olika bestämmelser i fastighetsbildningslagen, FBL, och i PBL. Enligt FBL behöver bara sakägare kallas, men enligt PBL skall alla berörda kallas. Om fastighetsbildningsmyndigheten inte är lyhörd för alla berördas åsikter i samband med fastighetsbildning kan detta straffa sig i byggskedet. Vi föreslår därför ingen ändring i lagen nu. Centern, Folkpartiet och kds har reserverat sig mot lagstiftningens inverkan på landsbygden. Ändringar gjordes i lagen 1991. Dessa öppnade för större möjligheter att bilda fastigheter och att bosätta sig på landsbygden och ha djurhållning, mindre odling och viss näringsverksamhet. Det som nu föreslås i reservationen är en total utredning om boende på landsbygden som berör många lagar. Dessa frågor får, menar vi, beaktas i samband med att de kommer upp till behandling i denna kammare. Moderaterna reserverar sig angående expropriationsreglernas utformning vad gäller ersättning. De anser att den enskilde alltid fullt ut skall kompenseras vid expropriation. Detta sker redan i dag, då det praktiskt taget utgår full kompensation. Moderaterna vill att presumtionsregeln skall avskaffas. Den borgerliga regeringen tillsatte 1994 en särskild utredare som fick i uppdrag att titta på detta. Han skall presentera sin utredning denna månad. Naturligtvis bör denna avvaktas. Miljöpartiet vill att domstol, inte regeringen, skall behandla frågor om expropriation. Miljöpartiet är ensamt om den uppfattningen. Många av dessa ärenden har stor allmän betydelse, varför det enligt vår åsikt är lämpligt att regeringen även i fortsättningen avgör dessa frågor. Slutligen: Moderaterna vill att nya tomträtter inte skall få tillkomma. Vi anser att det är en fråga för varje kommun att avgöra om man vill ha detta eller inte och yrkar därför avslag på reservationen. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.
Fru talman! Rune Evensson säger att prövning av lagarnas inverkan på landsbygdsboendet får ske varje gång en enskild lag behandlas. Jag tycker att utskottets skrivning ändå visar att man förstår att den samlade påverkan av många lagar, med små delar i varje lag, får en mycket bekymmersam effekt för utvecklingen på landsbygden. Därför måste nu just i landsbygdsperspektivet ett gemensamt grepp tas när det gäller den svenska lagstiftningen. Utskottet säger: "Enligt utskottets mening finns därför i vart fall inte i dagsläget tillräcklig anledning för riksdagen att ansluta sig till förslagen i motionen." Med anledning av den skrivningen skulle jag vilja fråga Rune Evensson: Hur mycket mer fakta behöver verkligen Socialdemokraterna och regeringen vad gäller flerägande, köp av andelar, utboägande osv. för att ta nämnda samlade grepp?
Fru talman! Torsten Gavelin talade mycket om boendet på landsbygden. Jag tycket att det var ett bra inlägg. Det ligger mycket i det resonemanget. Jag är själv född på landsbygden och jag känner till den uppväxtmiljön. Men det finns stora skillnader inom landet. Bor man som Torsten Gavelin i Lappland eller om man bor som jag gör - 2 mil utanför Göteborg - innebär det en oerhört stor skillnad. I Lappland slås man för att befolkningen skall kunna behållas ute i bygderna. I närheten av storstäder och i södra delarna av landet är det precis tvärtom. Där kämpar man för att all mark som tas i anspråk för bebyggelse skall vara i anspråktagen för all framtid. Man har också ansvaret för kommande generationer att ta hänsyn till. Det står i den reservation som Centern, Folkpartiet och kds har avgivit att landsbygdens speciella förutsättningar inte alltid beaktas vid införande av ny lag eller ändring av äldre lagar. Vidare står det att samordning med annan lagstiftning inte heller alltid beaktas. Så är det naturligtvis inte. Det går inte till så att man har skygglappar på sig vid lagstiftning. Man tar naturligtvis hänsyn till kringliggande lagstiftning när man förändrar eller stiftar nya lagar. Lagstiftningen är alltså betydligt mer ingående än så. Jag vidmakthåller den uppfattning som vi har. Dessa frågor får bevakas i de sammanhang där de kommer upp i samband med behandling av olika intresseområden. Det här handlar också mycket om regionalpolitik.
Fru talman! Ingen är mer medveten än jag om att det är stora skillnader i det här landet. Det är ett väldigt avlångt land. Men det är ju inte ett bärande motiv för att man inte nu skall ta ett samlat grepp. Naturligtvis har man olika aspekter på lagstiftningen beroende på var den tillämpas, i tätortsnära områden där exploateringstrycket är högt eller i avfolkningsområden där man lider så att säga brist på människor. Mot den bakgrunden ser jag inte något motiv till att man skall avstå från att ta detta utredningsgrepp. Sedan tycker jag inte att jag fick något riktigt klart svar på min fråga om hur mycket mer av bevis som behövs för att man skall inse att detta är stora problem. Skall vi behöva mobilisera alla lantbruksenheter och lantmäterienheter runt om i landet och komma med stora lass av handlingar till regeringskansliet för att det skall vara tillräckligt?
Fru talman! I mitt huvudanförande sade jag att vi genomförde ganska stora ändringar i denna lagstiftning 1991, när vi tog ställning till en proposition om fastighetsbildning för bostadsändamål på landsbygden. Man medgav då större möjligheter till bosättning på landsbygden för mindre djurhållning, odling och viss näringsverksamhet. Det är inte så länge sedan detta genomfördes, och utvecklingen har varit ganska positiv. Vi kan inte se att det nu finns det stora behov som Torsten Gavelin här talar om. Dessa frågor får bevakas i de sammanhang där de dyker upp.
Fru talman! Rune Evensson nämnde särskilt att jag var ensam om reservationen när det gäller vårt förslag att expropriationstillstånd skulle prövas av domstol. Trots att jag är ensam om det tycker jag fortfarande att det är en oerhört principiellt viktig fråga. När regeringen väl har fattat sina beslut har inte den enskilde någon rätt att ytterligare komma till tals. Ett domstolsförfarande hade i stället givit möjligheter till prövning och överklagande. I dag är behandlingen ju rent formell. Man tittar på om regeringens beslut fattats formellt riktigt eller inte. Det känns inte alls tillfredsställande. Jag hoppas att detta så småningom kommer att vara ett frö som planteras i den svenska demokratin.
Fru talman! Per Lager vill att prövningen vid expropriation skall överflyttas från regeringen till domstol. Han menar att detta skulle ge en mera strikt tilllämpning och möjligheter till överklagning m.m. Men motivet för de förändringar som Per Lager vill ha genomförda är att stoppa ytterligare motorvägar. Om han vill ändra lagarna för att stoppa motorvägen genom Bohuslän finns det absolut inte någon anledning att genomföra en förändring. Avsikten med att regeringen skall pröva expropriationstillstånden är att detta skall utgöra en garanti för att man får en enhetlig praxis. Många av dessa ärenden har stor allmän betydelse och kräver därför känsliga överväganden. Detta bör vara ett politiskt ansvar, och därför tycker vi att det är bra att den ordning som vi nu har - att regeringen prövar expropriationsärendena - skall finnas kvar även i fortsättningen. Jag vill också erinra om att det finns möjligheter att rättsligt pröva även ett regeringsbeslut.
Fru talman! Såvitt jag förstår sker då den rättsliga prövningen i Regeringsrätten. Denna prövning är rent formell och något av det som jag kallar för juridisk kosmetika. Att jag tog motorvägen genom Bohuslän som exempel behöver inte betyda att en domstolsprövning inte är lika viktig i andra sammanhang. En sådan strikt behandling av en fråga innebär större rättvisa och större trygghet för den enskilde. Regeringar som då och då kan bytas ut fattar ju olika beslut. Det vore kanske bättre om det bildades en praxis av domstolen som vore mera hållbar.

Fru talman! Bestämmelserna i naturresurslagen syftar till att främja en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. Naturresurslagen har en mycket stor betydelse och en central roll i samhällsplaneringen. Fru talman! Vi har i dag att ta ställning till en rad motioner som är väckta under den allmänna motionstiden. Samtliga motioner avstyrks av en majoritet i bostadsutskottet, vilket jag naturligtvis beklagar. Som motivering anför man att det pågår ett arbete med att utforma en ny miljöbalk som man säger skall vara klar till sommaren 1996. Men jag undrar: När kommer den att antas av riksdagen? Centerpartiet har motioner i frågor som vi vill ha garanti för att de skall ha sin givna plats i naturresurslagen och därmed också i den nya miljöbalken. Därför yrkar jag bifall till reservationerna nr 1 under mom. 1 och nr 3 under mom. 3. Reservationerna handlar om en utvidgning av den kommunala vetorätten, om vindkraft och om vatten och älvar. Jag har valt att avge särskilda yttranden beträffande Vätterns vatten sett ur riksintresseperspektiv samt om att göra Göta kanal till ekopark alternativt nationalpark. Jag utgår ifrån att man beaktar dessa särskilda yttranden i den utredning som pågår om nationalstadsparker. Fru talman! Den kommunala vetorätten, som innebär att en kommun har rätt att säga nej till etablering av miljöstörande anläggningar i den egna kommunen, är en av hörnstenarna i den kommunala självbestämmanderätten, vilken är en förutsättning för verklig demokrati. Det är kommunerna som har det övergripande ansvaret för människors hälsa och för miljön i den egna kommunen. Det är därför naturligt att det är kommunfullmäktige som måste få bestämma om och i så fall vilka typer av miljöfarliga anläggningar och verksamheter som skall finnas i kommunen. Sett ur ett EU perspektiv är det också viktigt att stärka den lokala självstyrelsen. Närhetsprincipen talar för en förstärkning av den kommunala vetorätten. Fru talman! I Centerpartiets motion om förnyelsen av energisystemet lyfter vi fram vindkraften som riksintresse och vikten av en kommunal planering för dessa. Vi anser att det vid lokalisering av vindkraftverk är viktigt att vindkraften får status som ett riksintresse och behandlas som ett sådant i avvägningen mellan vindkraften och andra riksintressen. Kommunerna bör beakta detta i sin översiktsplanering samt reservera lämpliga områden för vindkraften. Fru talman! Det är intressant att studera hur den svenska vindkraftsutbyggnaden ser ut i dag. Det finns i dag bara 219 vindkraftverk i Sverige, nästan alla längs Sydsveriges kuster. Det rör sig i huvudsak om tre storlekar: 150 kilowatt, 225 kilowatt och 500 kilowatt. Sammanlagt var effekten i december 1995 drygt 67 000 kilowatt. Det motsvarar en sjundedel av en av Barsebäckreaktorerna. Det handlar alltså inte om så mycket, men det motsvarar i alla fall 20 000 De flesta svenska vindkraftverken ägs av miljömedvetna konsumenter, av småföretag och av lokala energiverk. Nästan inga har uppförts av de stora kraftbolagen. Det har naturligtvis sin förklaring, men det skulle vara intressant att se vad som skulle hända om de också blev intresserade. Utbyggnaden har gått mycket snabbt på senare år. och mellan 1994 och 1995 med ca 35 %. Den utbyggnad som sker nu avser huvudsakligen stora verk. Staten har också stimulerat utbyggnaden. Efter energiuppgörelsen 1991 infördes ett 25-procentigt investeringsbidrag till vindkraft, och 200 miljoner kronor avsattes. Stödet höjdes också 1993 på initiativ från Centern till 35 % av investeringskostnaden. Efter ytterligare ett initiativ i riksdagen från Centerpartiet infördes en miljöbonus i form av ett skatteavdrag på 9 I samband med avregleringen på elmarknaden har särskilda regler införts för att tillförsäkra små elproducenter, t.ex. vindkraftverk, skäliga villkor. Man kan faktiskt säga att det blåser medvind för vindkraften, och det gäller särskilt utomlands. I Danmark svarar vindkraften i dag för 3,5 % av elproduktionen. Målet där är satt till 10 %. Vindkraften är dessutom i Danmark en mycket stor exportnäring, som beräknas ge tusentals jobb. Det sker alltså en snabb teknikutveckling, marknaden är snabbt växande, och det sker en snabb utbyggnad i såväl Sverige som i bl.a. Tyskland, Indien, Storbritannien och Spanien. Vindkraften är ren och förnybar energi, som inte ger någon miljöskuld till våra barn eller barnbarn. Det finns alltså all anledning att se till att vindkraftverk får status som riksintresse. Jag har valt att yrka bifall till reservationerna 1 och 3, men jag står naturligtvis även bakom reservationerna angående skyddet av vissa älvar.

Fru talman! Först vill jag säga till Siw Persson att Vänsterpartiet inte ingår i vänstern i detta sammanhang. Det är väl Socialdemokraterna som avses i den frågan. Upphävandet av det kommunala vetot när det gäller mellanlagring och slutförvar av kärnbränsle visar bara att trovärdigheten när det gäller säkerheten inte är tillfredsställande. Man har försäkrat sig om att någon kommun, om det inte kan ske frivilligt, kan tvingas att ta emot kärnbränsle. Detta strider mot ett demokratiskt synsätt. Man skall i stället anstränga sig för att hitta säkra förvaringsmetoder som kan accepteras av de tänkbara kommuner där avfallet kan förvaras. Kan man ge sådana löften behövs inga undantag i den kommunala vetorätten i denna fråga. Förhoppningsvis skall avfallshögen från kärnkraften snart börja minska i och med att vi sätter i gång kärnkraftsavvecklingen. Det skall dock inte ske på bekostnad av de orörda älvar och älvsträckor som finns kvar, vilket även Energikommissionen slår fast i sitt betänkande från december 1995. Den nöjer sig dock med att ange de älvar och älvsträckor som riksdagen i nuläget skyddat i naturresurslagen. Det finns dock fler som skall skyddas, t.ex. Gideälven, Brunnsberg i Österdalälven och Jaurekaska i Stora Luleälven. Gideälven skulle redan ha varit skyddad, men ett misstag i beslutshanteringen i kammaren för några år sedan gör att så inte är fallet. Vattendomstolen har tyvärr ansett att en kraftutbyggnad är tillåtlig, men det tilltänkta kraftverksbolaget har tagit tillbaka sin ansökan. Det är av yttersta vikt att riksdagen i nuläget skyddar älven även i lagen. Brunnsberg i Österdalälven har redan fått ett informellt skydd. En övertygande majoritet av befolkningen i kommunen har i en folkomröstning sagt att älven bör skyddas. Det borde även övertyga riksdagen om att så skall ske och därmed göra regeringens prövning av en eventuell kraftverksutbyggnad onödig. Likaså bör prövningen av utbyggnaden av Jaurekaska i Stora Luleälven göras onödig genom att riksdagen fattar ett beslut om att den skall skyddas i naturresurslagen för att bespara regeringen ett onödigt arbete. Jag stöder alltså Folkpartiets reservation i den frågan. Jag vill också ge till känna att Vänsterpartiet kommer att stödja reservation 4, som Folkpartiet och Vänsterpartiet har i alla tider betraktats som det parti som stött älvräddarnas kamp hårdast här i riksdagen. Det skadar dock inte att ytterligare markera att orörda älvsträckor och älvar även i framtiden skall skyddas, oavsett vad som händer i energifrågan. Det är en rättighet för kommande generationer och för den biologiska mångfalden att detta klargörs. Det kan också vara ett lämpligt tillfälle att göra den politiska markeringen just nu, även om det på intet sätt förändrat Vänsterpartiets inställning i denna fråga. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation

Fru talman! I detta betänkande behandlas naturresurslagen - aspekter på hushållning med våra naturresurser. Den kommunala vetorätten har tidigare varit föremål för diskussioner och beslut och finns nu åter på dagordningen. Som tidigare lägger Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet en gemensam reservation. Vi vill ha tillbaka det kommunala vetot även för anläggningar för utbränt kärnbränsle. Det är orimligt att lokalbefolkningen kan köras över. Det är orimligt att SKB - Statens kärnbränslehantering AB - inte är skyldigt att lämna klara besked. På Kynnefjäll i Bohuslän, t.ex., håller människor fortfarande på att vakta dygnet runt. Så har man nu gjort i snart sexton år. Man litar helt enkelt inte på SKB. Vakthållningen i den lilla stugan har blivit en symbol för den lokala självbestämmanderätten och utvecklats till en unik företeelse både här hemma och ute i världen. Man kan inte hela tiden hänvisa till pågående miljöbalksutredning. Det är också avgörande ur demokratisk synpunkt att man återupprättar det lokala inflytandet i sådana här viktiga frågor utan inskränkning. Hur skall då det utbrända högaktiva kärnkraftsavfallet förvaras? Någonstans måste det ske, och självfallet måste vi själva ta hand om det. Vad som inte skett är en genomlysande ordentlig diskussion om alternativa förvaringsmetoder. Den svenska s.k. säkra lösningen - KBS3-metoden - dvs. att slutförvara kärnavfallet 500 meter ned i urberget inkapslat i stålkopparkapslar, duger inte. Det tar hundratusentals år innan man vet hur berggrund och grundvatten reagerar. Det finns hela tiden risker med svårupptäckta sprickbildningar och rörelser i berget på lång sikt. SKB har inte undersökt klimatförändringars och jordskalvs inverkan på en sådan förvaring. Troligen har vi tre istider att vänta under de närmaste 70 000 åren, istider som får bergen att röra sig. Gasbildningar innebär också risker. Förmodligen, vilket vi nämner i vår motion, finns det bättre lösningar, t.ex. att ha avfallet åtkomligt under ständig bevakning för att med framtidens kunskaper och teknik hoppas lösa frågan på ett säkert och långsiktigt sätt. I vilket fall finns det ingen anledning att ha bråttom, som man har i dag, att gömma ett av de värsta eländen och gift människan skapat så att det blir oåtkomligt. Alla alternativa metoder måste lyftas fram och jämföras, och detta i perspektivet att framtiden inte bara handlar om några hundra år. Fru talman! För att i stället tala om en positiv och förnybar energikälla, vindkraften, vill jag säga att vi tycker att den borde vara ett riksintresse. Den är ren, och den gör våra samhällen mindre sårbara. Kombinerad med solfångare, solceller och biobränslen har den en viktig funktion i vår energihushållning. Tyvärr har byggandet av vindkraftverk stött på en rad hinder under åren som vindkraften utvecklats, alltifrån att snurrorna har ansetts fula, stört den rena horisontlinjen, slungat is på folk, skadat flyttfåglar och bullrat till det som nu är mest påtagligt, nämligen att tornen och propellrarna är i vägen för radarspaning. Utmed kusten, där de bästa vindkraftlägena finns, har också kollisionen med det militära intresset varit svårast. Detta har i sin tur inneburit att många vindkraftverk aldrig blir byggda. Det nuvarande 35-procentiga investeringsbidraget på 100 miljoner kronor som Miljöpartiet förhandlade fram med regeringen i höstas är redan fulltecknat dubbelt upp. Alla överklagade bygglov hamnar sist i kön, och vindkraftverken blir därför förmodligen inte byggda. Förutom att ge fortsatt ekonomiskt stöd för vindkraften behöver vi stärka vindkraftens etableringsmöjligheter i naturresurslagen och naturvårdslagen. Här finns dessutom utrymme för en mängd gröna jobb. Fru talman! I betänkandet förekommer en rad frågor om våra älvar och andra vattendrag. Miljöpartiet är emot varje nyutbyggnad av älvarna. Helst skulle vi vilja se grundlagsskydd. Vi stöder därför motionerna i betänkandet som handlar om bevarandet av olika älvsträckor. Bl.a. gäller det Gideälven, älvsträckan vid Brunnsberg i Österdalsälven och Jaurekaska, vilket inte riktigt framkommit i betänkandet. Naturvårdsintressena får inte ställas i skuggan av vårt eget behov av ytterligare energiuttag. Vattenktraften är en ren men ur naturvårdssynpunkt kostsam energikälla. I Miljöpartiet säger vi: Inte en meter till, inte en droppe. Det är färdigbyggt. Till sist, fru talman, vill jag säga några ord om nationalstadsparken och det särskilda yttrande jag bifogat betänkandet. Det planerade projektet Expo 97, hundraårsminnet av Stockholmsutställningen, var tänkt att äga rum i parken och utgjorde ett uppenbart hot. Nu har projektet lagts ned, som tur är. Jag vill i stället passa på att allvarligt varna för några andra hot mot nationalstadsparken. Det handlar om den stegför-steg-expansion som KTH sysslar med. Det handlar om universitetets planer på att bygga Fysikcentrum i parken. Det handlar också givetvis om de intrång Norra länken åstadkommer. En nationalstadspark kan inte upprätthålla sin status om man låter den sargas på det här sättet. Djurens minimala spridningsmöjligheter kan inte ytterligare begränsas. Fru talman! Jag yrkar bifall till res. 1, 2, 3 och 4, men jag står givetvis bakom de andra reservationerna, nämligen res. 6, 7 och 8.

Fru talman! Nu står vi här igen och diskuterar huruvida vi skall skydda älvsträckan vid Brunnsberg i Österdalälven enligt naturresurslagen 3 kap. 6 §. Jag tänker i mitt anförande koncentrera mig till denna älvsträcka. Vid två tillfällen tidigare har det egentligen funnits en majoritet för ett skydd, eftersom Socialdemokraterna i debatterna förklarat att man avser skydda denna sista rest av den tidigare så ståtliga Österdalälven. Men först ville man invänta pågående inventeringar av samtliga eventuellt skyddsvärda vattendrag i landet. Därtill hänvisar man i dag till Vattendomstolens behandling av jordägarnas ansökan om en utbyggnad. Kammarkollegiet har för övrigt överlämnat den prövningen till regeringen. Det är egentligen ganska märkligt att vi i åratal gång efter gång fortsätter att avvakta med hänvisning till pågående hantering och utredningar. När skall vi egentligen komma till skott? Om den här kammaren hade fattat beslut om skydd enligt naturresurslagen, hade mycket onödigt arbete undvikits. Planeringen för utbyggnad fortgår således, medan vi här säger att vi egentligen vill skydda sträckan. Det är märkligt! Jag noterar för övrigt att Socialdemokraterna har bytt talesman i den här frågan. För drygt ett år sedan hade Lars Stjernkvist och jag en liten debatt, och det var då Lars Stjernkvist som underströk att den här älvsträckan naturligtvis skulle räddas, men att vi skulle invänta att allt skulle bli färdigt först. I Älvdalen har de jordägande sockenmännen samfälld mark och vatten som förvaltas av en styrelse. När man röstar i frågor som rör samfälligheten röstar man med graderade röster: ju mer mark, desto fler röster. Stora och Korsnäs är de största jordägarna. En majoritet av jordägarna, i människor räknat, vill inte ha ett kraftverk, men på en stämma i februari 1990 beslutades trots allt att kraftverk skall byggas. Detta gick att genomföra på grund av den graderade rösträtten. Politikerna i Älvdalen har vid flera tillfällen tagit ställning för ett bevarande av älvsträckan. Socialdemokraterna har t.ex. i alla handlingsprogram sedan 1985 lovat att verka för att skydda älven. Moderaterna är det enda parti som är för en utbyggnad. Älvräddarföreningen, Naturskyddsföreningen och sportfiskarna har under alla dessa år samarbetat bra med de politiska partierna för ett gemensamt agerande. I kommunens översiktsplan skriver man uttryckligen att riksintresset för friluftslivet går före intresset för energin. På en sträcka av elva mil av den del av Österdalälven som rinner genom Älvdalens gamla socken finns redan nu fem kraftverk, bl.a. Trängslet. Efter alla turer i frågan beslutade kommunpolitikerna i Älvdalen att inrätta ett s.k. interimistiskt naturvårdsområde i älven. Samtidigt bestämdes om en folkomröstning i frågan. Den ägde rum i samband med EU-omröstningen. Vi har redan hört här att 74 % av de röstande sade nej till kraftverk. Inom Älvdalens socken, som främst berörs av utbyggnaden, röstade hela 79,3 % nej. Det interimistiska naturvårdsområdet fick en förlängd giltighetstid och man arbetar nu på en permanent lösning. Jordägarstyrelsen har naturligtvis överklagat beslutet om naturvårdsområde. Dessutom har man lämnat in en formell ansökan om utbyggnad till Vattendomstolen. På grund av riksdagens velande står nu hoppet till regeringen och Miljödepartementet som övertagit ärendet från Kammarkollegiet. Innan regeringen fattar beslut i ärendet inväntar man yttranden från ett antal remissinstanser. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har redan tidigare sagt nej till utbyggnad, och förra veckan sade även Fiskeriverket ett kategoriskt nej. Fru talman! Hela denna långa kostnadskrävande procedur hade kunnat undvikas om bostadsutskottet och den här kammaren i tid fattat det beslut som vi egentligen är överens om: att skydda älvsträckan vid Det är förvånansvärt att Socialdemokraterna så kategoriskt kan nonchalera denna överväldigande majoritet av befolkningen i Älvdalen som säger nej. Man kör över sina egna partikamrater i Älvdalen, och dessutom allierar man sig med de stora kapitalägarna och glömmer de många små människorna och de många små jordägarna som vill bevara den lilla, lilla rest som finns kvar av den fina dalälv som en gång i tiden fanns. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 7, men också till reservation nr 6 om Gideälven.
Fru talman! Jag vill först göra en liten distinktion. Per Lager sade att vi behandlar ett betänkande om naturresurslagen. Det vi behandlar är motioner från två allmänna motionstider, så det är inte ett samlat grepp som utskottet tar omkring lagen om naturresurser. Därför är det inte så mycket ställningstagande i sak som det handlar om här. Tyvärr finns det åtta reservationer till det här betänkandet. Den första reservationen handlar om den kommunala vetorätten och tar främst sikte på att kärntekniska anläggningar skall omfattas av det kommunala vetot. Men nu i sommar kommer Miljöbalksutredningen att lägga fram sitt betänkande, och därför är det helt logiskt att avslå den första reservationen. Av samma skäl bör också den andra reservationen, som kräver ett tillkännagivande om alternativa metoder för slutförvaring av utbränt kärnbränsle, avslås. Som framhålls i betänkandet är frågan om hur vindkraften bör hanteras i den kommunala planeringen också föremål för utredning, vilket innebär att Centerns och Miljöpartiets motioners syften faktiskt är tillgodosedda. Det gör att res. 3 egentligen är onödig, och därför skall den avslås. I mitten av 1980-talet beslutade riksdagen om en vattenkraftsplan i syfte att säkerställa en utbyggnad av vattenkraften med två och en halv TWh. Ungefär hälften av detta har förverkligats, och därför bör kravet i res. 4 om att vattenkraftsutbyggnaden nu är avslutad avvisas av riksdagen. Detta skall naturligtvis ingå i en mera samlad bedömning. Mot den här bakgrunden och med tanke på avvecklingen av kärnkraften är det angeläget att det görs en samlad bedömning av alla tänkbara vattenkraftsanläggningar. Det är rimligt att regeringen står för denna samlade bedömning. Vattenkraften har ju under lång tid varit en het politisk fråga som Folkpartiet utan större framgång försökt skaffa sig en profil genom, och så är det även i det här betänkandet. Energikommissionen har lämnat sitt betänkande, och det kommer en proposition i höst. Dessutom arbetar Vattendragsutredningen vidare med sitt uppdrag. Det finns därmed ingen anledning att nu ta ställning till alla de objekt som föreslås i reservationerna Siw Persson gjorde ett ganska anmärkningsvärt påstående i sitt anförande. Hon sade att beslutet i dag kommer att innebära en utbyggnad av Brunnsbergs kraftverk. Så är det inte. Det hänvisas bara till en kommande hantering här i kammaren. Siw Persson har alla möjligheter att komma tillbaka i den frågan, och om argumenten är så starka som hon är helt förvissad om kommer det naturligtvis att påverka frågans utveckling. Ulf Björklund har sagt många vackra ord om Brunnsbergs kraftverk. I dem ligger mycket sanning om älvens kvaliteter. Men det finns också en kvalitet i utbyggnadsplanerna som är ganska unik. Trots att en del stora skogsbolag är delägare i Jordägande Socknemän är det en lokal part som är tänkt att vara byggherre. Jag vet vad som har sagts tidigare, men Lars Stjernkvist kommer att kommentera litet grand utifrån den debatt som har förts tidigare i kammaren i den här frågan. Men jag kan deklarera som min personliga uppfattning att jag är bra mycket mer positiv till en utbyggnad av Brunnsberg än kanske alla övriga i utskottet är. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det är intressant att höra när Bengt Ola Ryttar försöker argumentera här i kammaren i dag. I föregående diskussioner om bostadsutskottets ärenden handlar det väldigt mycket om formalia i stället för om sakfrågor. Samma sak upprepas nu. Man tar hellre till sådana saker som att det pågår utredningar och att det då inte finns någon anledning att diskutera de här motionerna. Jag tycker att det är att vara mycket nonchalant mot en demokrati. Det är att vara mycket nonchalant mot de riksdagsledamöter som skriver motioner och även mot de partier som väckt partimotioner. Om man även hos socialdemokraterna tycker att den kommunala vetorätten är viktig, tycker jag att det är anmärkningsvärt att man bara avfärdar detta med att säga att en utredning pågår och att frågan kommer igen i miljöbalken, en miljöbalk som egentligen kunde ha varit klar. Jag undrar, Bengt-Ola Ryttar: När kommer vi att få se att Socialdemokraterna säger okej till en miljöbalk och lägger fram ett förslag i riksdagen där man också tar hänsyn till vad andra partier anser om de här frågorna?
Fru talman! Det handlar inte om någon nonchalans mot övriga ledamöter och det handlar inte om någon ovilja att debattera. Men det handlar om en insikt om att det här betänkandet inte innehåller några sakliga ställningstaganden. Det innebär att frågorna skjuts fram till ett senare stadium, då de skall behandlas i ett sammanhang och med större överblick.

Fru talman! I Sveriges riksdag har vi fortfarande fri motionsrätt. Här behandlas alla frågor som kommer på riksdagens bord. De sållas inte bort under vägen. Det innebär också att det blir en del diskussioner som så att säga inte leder till konkreta beslut.

Fru talman! Det är inget tvivel om att det finns starka opinioner mot vattenkraftsutbyggnad. Men det råder heller inget tvivel om att Sveriges riksdag står inför ett mycket avgörande beslut. Det kommer att vara avgörande för vår framtid här i landet. Det är det slutgiltiga energipolitiska beslutet, avvecklingen av kärnkraften. Vi måste se till att vi har energi i landet. Även marginella tillgångar måste beaktas. Men huvudpunkten är naturligtvis att man måste ta ett samlat grepp, göra en samlad bedömning och inte stycka sönder för varje opinion som uppstår runt om i landet.

Fru talman! Det är faktiskt här och nu vi skall diskutera, Bengt-Ola Ryttar. Man kan inte hela tiden hänvisa till att det pågår utredningar. Då skulle debatten avstanna. Det är oerhört viktigt att vi faktiskt får diskutera de här frågorna. Jag skulle vilja ta upp frågan om den kommunala vetorätten. Det är inte för ro skull som folk sitter och vaktar Kynnefjäll, som jag nämnde. De gör det därför att de inte är säkra på att SKB faktiskt står för det man säger. Det är oroväckande, men vi vet också att SKB ägs av kärnkraftsindustrin. Det kanske har sina randiga skäl. Om vi hade haft en annan regering tror jag att Bengt-Ola Ryttar hade varit betydligt mer intresserad av att föra debatten här och nu. Jag kan förstå att Bengt-Ola Ryttar nu har en litet annorlunda utgångspunkt. När det gäller alternativa metoder för slutförvaring har det faktiskt blivit så att den s.k. KBS3-metoden anses som den säkra lösningen. Det är också den som lanseras utomlands, internationellt, vilket är mycket olyckligt, eftersom man faktiskt håller på att forska för fullt och inte alls är så säker egentligen. Det visade bl.a. ett seminarium i början av månaden, där bl.a. en engelsk geolog deltog i diskussionen om just de här frågorna. Alternativa metoder måste upp på dagordningen. Vi skall inte gömma oss bakom en KBS3 metod som inte är säker.
Fru talman! Jag vänder mig inte mot att frågorna debatteras, men jag vänder mig mot att man fattar beslut i delaspekter där vi behöver stora, övergripande beslut. De synpunkter på slutförvaringen som Per Lager för fram är högst beaktansvärda; det är inte tu tal om det.

Fru talman! Den kommunala vetorätten är trots allt av avgörande betydelse. Vi kan inte låta de här viktiga besluten föras bort från folket och fattas på en annan nivå. Det är oerhört viktigt att den lokala befolkningen får ett avgörande inflytande när det gäller vad som händer ute på landsbygden, i det här fallet fjällområdena och berggrunden där.
Fru talman! Just det här med den kommunala vetorätten är ett demokratiskt dilemma. Det är rätt och riktigt att människor skall fatta beslut så nära inpå sig själva som möjligt. Men det måste också finnas metoder och möjligheter att fatta beslut om saker som måste lösas så att de inte blir icke-beslut. Därför är det viktigt att den här frågan får komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Då får vi fördjupa oss i den i samband med hela det övriga spektrumet.

Fru talman! Det hedrar Bengt-Ola Ryttar att han talar om att han är tveksam när det gäller Österdalälven. Han hänvisade också i sitt anförande till att det är lokala parter som kommer att stå för byggnaden och driften och möjligen också kunna ge arbetstillfällen. Men man bör inte glömma bort de arbetstillfällen och de pengar som är i omlopp i dag i området. Fiskeristyrelsen nämner t.ex. att det i området säljs 14 000 fiskedygn. Det kan jämföras med Mörrumsån, där man säljer 20 000. Det här genererar förstås pengar. Länsstyrelsen har beräknat samhällsnyttan av sportfisket 1994, och det handlar om 7 miljoner kronor. Det är alltså väldigt mycket pengar som under en lång tid framöver skulle finnas i området och skapa sysselsättning och arbetstillfällen, samtidigt som vi skulle rädda den här fantastiska miljön. Varför, Bengt-Ola Ryttar, skall ett kostnadskrävande arbete utföras i onödan om området ändå med största sannolikhet i slutändan kommer att skyddas? Varför oroa människor i området om det inte är nödvändigt? Varför krångla med vägbyggen som ligger och väntar på att få fortsätta därför att man i dag inte vet om det blir utbyggnad eller inte? Skall vi inte dessutom lyssna på våra lokala partikamrater och andra opinioner? Är det inte det som vi brukar kalla demokrati? Är det inte värt någonting vad människor tycker och vad Bengt-Ola Ryttars partikamrater på orten säger?
Fru talman! Jag hänvisade faktiskt inte till de arbetstillfällen som en utbyggnad av Brunnsberg skulle kunna ge, även om de naturligtvis också spelar en roll. Men jag håller med Ulf Björklund om att en outbyggd älv också genererar många andra arbeten inom turistnäringen. Vad jag hänvisade till var den kvalitet som ligger i att det för en gångs skull handlar om en lokalt förankrad ägare. Det normala är ju att det är kapital som kommer fjärran ifrån som exploaterar naturresurserna. Här är det litet annorlunda. Jag vill också understryka att det beslut som bostadsutskottets majoritet har bestämt sig för icke innebär ett ställningstagande för eller emot utbyggnad utan bara att man får fortsätta den hantering som Ulf Björklund kritiserar men som ändå pågår. Det kommer att tas ett samlat grepp om de här frågorna senare.
Fru talman! Det är riktigt som Bengt-Ola Ryttar säger. Det här innebär inte ett fullständigt nej, utan man låter hanteringen gå vidare för att se vad som händer. Felet är bara att vi i utskottet och riksdagen har avhänt oss möjligheten att redan på ett tidigt stadium skydda den här strömsträckan. Detta medför en hel del onödigt arbete. När det dessutom blev en sådan klar och tydlig majoritet för ett nej i det här fallet undrar man vad demokrati egentligen är i det här sammanhanget. Nu kanske det här kommer att avgöras utan riksdagens hjälp. Eftersom vi har varit långsamma har ärendet redan nu via Kammarkollegiet hamnat på regeringens bord. Det kan alltså avgöras där. Nu tror jag att Anna Lindh m.fl. är så pass förståndiga - förståndigare än vad vi är här i kammaren - att det här ärendet snart är avgjort, så att vi slipper hålla på med det år ut och år in. Det är självklart att vi borde ha fattat beslut om det här skyddet tidigare. Min förhoppning är att regeringen, vars underlag Bengt-Ola Ryttar tillhör, är klokare än vad vi är här just nu.
Fru talman! I riksdagen brukar man tala om blockpolitik. Vad den innehåller i dag är litet svårt att säga. Men när det gäller miljöfrågorna är det andra block som gäller. Det är betongblocken, Socialdemokraterna och Moderaterna, som ofta gör upp i de här frågorna. Detta kallar jag för betongblockspolitik. För mig verkar det helt onödigt att hålla på och stöta och blöta de här älvarna, Gideälven och Österdalälven, i fortsättningen. Det har t.o.m. funnits en riksdagsmajoritet för att skydda Gideälven, men på grund av en felaktig hantering här i kammaren blev det som sagt inte så. Det finns ingen anledning att hålla på och utreda just de älvarna längre. Bengt-Ola Ryttar sade apropå energifrågorna och kärnkraftsavvecklingen att vi ju måste ha energi. Visst måste vi ha det, men den bästa kilowatten för naturen är den kilowatt som aldrig produceras. Det måste vi ha klart för oss. Vi måste satsa på energieffektivering och på alla sätt minska vår energianvändning och vårt energibehov i Sverige. I ett globalt perspektiv är vi enorma storslösare, något som den här planeten inte alls klarar av. När det gäller inskränkningar i vetorätten är det förstås något man har gjort eftersom man inte kan garantera säkerheten runt lagringen och slutförvaringen av kärnbränslet. Det är bara därför man har gjort det, och därför blir det inte heller någon förändring i kommande lagstiftning.
Fru talman! Ibland kan det, Owe Hellberg, i en alltför starkt föränderlig värld kännas skönt att tillhöra betongen. Det är en ganska stabil materia. Owe Hellberg sade att den bästa kilowatten är den som aldrig produceras. Kanske är det t.o.m. den som aldrig konsumeras. Sparande måste naturligtvis vara ett oerhört viktigt inslag i den framtida energipolitiken. Det gör det också möjligt att sänka trycket mot älvarna. I övrigt hänvisar jag till min tidigare argumentering, för att inte tjata kammaren till döds.
Fru talman! Betongpolitik och betongpolitiker har vi alldeles för mycket av. Vi måste alla hjälpas åt att skapa ett samhälle inom de ekologiskt hållbara ramarna. Det är bara en sådan politik som kan leda samhällsutvecklingen framåt.
Fru talman! Jag ber att få instämma i det senaste som Owe Hellberg sade: Vi måste ha ett långsiktigt hållbart samhälle.

Fru talman! Anledningen till mitt inlägg är den motion som jag lämnade in tillsammans med Bruno Lindström lämnade in en motion med samma innehåll. Man har väntat med betänkandet till nu, och jag kan ha viss förståelse för den fördröjningen. Motionen handlar om en vägförbindelse för Telma sameby. Det är med förvåning jag ser att rubriken på det avsnitt i utskottets betänkande där motionen behandlas avslutas med ett frågetecken. Det är svårt att inte göra en tolkning av det. Kan det möjligen vara så att man i utskottet allvarligt funderar på om det inte borde byggas en väg till samebyn? Det är märkligt att vi i Sverige, som är ett civiliserat land, har en by där det bor folk som bedriver en näring och som inte har en vägförbindelse. Under den tid jag har suttit i riksdagen har jag sett hur den här frågan har valsat omkring i byråkratin mellan riksdagen, länsstyrelsen och regeringen. Jag tror att befolkningen på orten har drivit frågan om att få till stånd en vägförbindelse i ett halvt sekel. Svaret har varit nej i de flesta instanserna. Det här är inte alls tillfredsställande. Naturligtvis har vi förståelse för att vi skall ha en naturresurslag. Det har vi också uttryckt i motionen. Men man kan inte ha en lagstiftning som sätter stopp för allt in absurdum. Här finns det ju sådana skäl att man faktiskt bör fundera både en och två gånger. Jag har med tillfredsställelse noterat att utskottet har gjort det. Vid tidigare hanteringar i Sveriges riksdag har utskottet ofta kommit med motiveringen: inget nytt under solen, dvs. i princip samma argument som tidigare, och yrkat avslag. Den här gången har faktiskt utskottets ledamöter och kansli åkt upp till Kiruna och samebyn och sett den verklighet som råder. I Kattuvuoma finns det faktiskt 22 personer. Jag skall vara ärlig och säga att de icke är helt året-runt-boende, men de bor nästan året runt i dessa ödemarker utan väg. Detta grundar sig på Statistiska centralbyråns beräkningar. Utskottet har rest runt och tittat på alla alternativen och även fått till stånd en annan skrivning, vilket jag måste säga med viss tillfredsställelse. Här finns det faktiskt en viss samsyn: Här måste vi hitta en lösning för rennäringen i området. Rennäringen kan väl ses som en liten näring här i landet, men den är oerhört viktig för Kiruna kommun, och den är också oerhört viktig för de människor som bor inom Telma samebys område. När det gäller helikoptertransporter kan man bara titta på de kostnadsberäkningar som har gjorts av alternativen väg och helikoptertransport. En vägförbindelse som är gjord enligt det mest skonsamma alternativet enligt konsekvensbeskrivningen skulle kosta 7 miljoner. Det skall ses mot bakgrund av att kostnaden för helikoptertransport för att få ned de slaktade renkropparna för försäljning ligger på 1,2 1,5 miljoner per år. Normalt gör man en avskrivning på 30 år för vägbyggen. Vem som helst kan utan miniräknare räkna ut att det då är helt vansinnigt att hålla på med helikoptertransporter. Inom en 30 årsperiod skulle vi ha lagt ut 68 miljoner i helikoptertransporter för näringen, och det skall ställas mot en investering på 7 miljoner.

Men man tar egentligen aldrig upp de nya slaktreglerna. Livsmedelsverket ställer ju lika hårda krav när det gäller slakt av ren som när det gäller slakt av annat. Då gäller ju mobila slakterier, som fraktas med lastbil; det kan man inte göra med vare sig svävare eller helikopter. Men av den avslutande meningen kan man ändå utläsa att det är utskottets avsikt att man skall få till stånd en lösning av samebyns transportproblem. Man förordar också olika typer av lösningar, som skall övervägas. Detta tolkar jag faktiskt så, att man också kan diskutera väglösningar, eftersom vi har en helt ny typ av möjligheter till vägbyggnad. Fru talman! Jag förstår av knackningen i talmansbordet att min tid är ute. Jag vill då avsluta med att säga att jag avstår från att ställa något yrkande på grund av bostadsutskottets något mjukare skrivning i den här frågan. Men jag avser naturligtvis att följa frågan och återkomma om vi inte hittar någon lösning.

Fru talman! Jag begärde ordet för att kommentera det som Ulf Björklund tog upp för en stund sedan när han antydde att vi socialdemokrater har bytt uppfattning. Han refererade vad jag sade i en debatt här i kammaren för ett och ett halvt år sedan. Jag tror att det är många som följer den politiska debatten som upplever att vi riksdagsmän är litet som kameleonten: vi byter intensitet i argumentationen och ibland också åsikt när vi går från att vara i opposition till att vara i majoritet. Dagens debatt har väl också i flera frågor visat att oppositionens företrädare uppträder som hungriga tigrar medan majoritetens företrädare uppträder likt tama bondkatter. Sedan blir det regimskifte, och så byter vi roller. Även om det naturligtvis inte är bra för demokratin att man byter åsikt i sakfrågor - det vore naturligtvis förödande - tror jag ändå att det delvis är ofrånkomligt att man byter strategi; det ligger liksom i sakens natur. Har man som riksdagsledamot sina partivänner i regeringen finner man det inte lika angeläget att vi här i riksdagen fattar skarpa beslut och gör kraftfulla uttalanden om och detaljreglerar vad regeringen skall göra. Det ligger i sakens natur att vi då har en grundläggande övertygelse om att regeringen kommer att lägga fram förslag som ligger i linje med vad majoriteten i kammaren tycker och tänker. Oppositionen hyser, av förklarliga skäl, inte samma förtroende för regeringen utan vill skriva den på näsan vad som behöver göras. När det gäller sakfrågan, om vi socialdemokrater har bytt uppfattning när det gäller älvarna, vill jag säga att det har vi inte. Bytt strategi har vi gjort. Vi kände en större oro, vi kände ett större behov av att göra tydliga markeringar när vi var i opposition, men i dag tycker vi att det räcker med att vi i betänkandet igen upprepar i sak samma uppfattning som vi framförde tidigare. Det står på s. 16 i betänkandet att de krav som framförts i motionerna är beaktansvärda. Översatt till vanlig svenska betyder det att vi instämmer i andemeningen i motionerna, men vi överlåter till regeringen att lägga fram ett förslag. Där delar jag den uppfattning som Bengt-Ola Ryttar tidigare har framfört, att det naturligtvis finns en risk att vi snuttifierar det här och fattar enskilda beslut för varje meter älv här i landet. Självklart är det viktigt att vi ser till helheten. Jag tycker faktiskt inte att vi har bytt uppfattning i sak, men det är möjligt att strategin har ändrats. Egentligen tycker jag inte om när man svarar på angrepp genom att slå tillbaka på motståndaren, men i det här fallet är det ofrånkomligt. Det är så frestande att jag inte kan låta bli. Jag skall gärna ge Ulf Björklund ett personligt erkännande. I den här frågan har han uppträtt konsekvent, som en arg tiger. Däremot är han medlem av ett parti som under förra mandatperioden i nästan total enighet sade att det inte går att skydda de älvsträckor som vi nu pratar om. Det fanns bara ett undantag inom kds, nämligen Ulf Björklund. I dag har han fått med sig hela sitt parti, och det gratulerar jag naturligtvis honom till. Men när Ulf Björklund gör inte bara sig själv utan hela sitt parti till älvräddarnas raska riddare och den politiska moralens främsta försvarare i den här kammaren klingar det litet falskt. Jag ger honom gärna ett personligt erkännande, men som parti har kds definitivt inte uppträtt som något föredöme. Vi har försökt att vara konsekventa i sak. Jag påstår att det här betänkandet belägger det påståendet. Jag yrkar därmed bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Tack för det erkännandet, Lars Först vill jag säga att några kristdemokrater ändå har varit med och motionerat i frågan om Österdalälven, bl.a. Lars Svensk som råkar bo längre upp i Uppland vid älven. Jag har heller inte varit alldeles ensam under de tre regeringsåren. Däremot var det en partikamrat till Lars Stjernkvist, Berndt Ekholm, som såg att diskussionen höll på att rasa samman när det gällde Österdalälven och andra älvar. Han kom med en kompromissmotion som innebar att vi skulle göra ytterligare avväganden under en period för att möjligen i ett senare skede rädda det här. Jag kan i viss mån hålla med om att det ibland kan bli tvära kast när majoriteten byts ut, men det är ändå inte så tydligt i den här frågan. Stjernkvist säger att det är bra att ta stora grepp och att vi inte skall fatta beslut i små sträckor. Vad jag ändå undrar är hur systemet med den pågående inventeringen fungerar. Faktum är att inventeringsutredaren har fått förlängning och ytterligare direktiv. Vi får vänta ytterligare ett och ett halvt år innan vi vet vad det kommer att innebära. Det är den utredningen som vi hela tiden hänvisar till. Jag misstänker att inventeringen kommer att pågå fortlöpande och ligga kvar i alla tider och att vi utifrån inventeringen ständigt kommer att göra överväganden om vilka åtgärder som kan vidtas. Därför menar jag att det finns starka skäl för att äntligen komma till skott, framför allt när det gäller Österdalälven - om nu inte regeringen hinner före oss.
Fru talman! Vi får vänta ytterligare ett och ett halvt år, säger Ulf Björklund. Jag blir litet förbryllad när jag hör den här debatten, för det låter nästan på Ulf Björklund och flera andra här som om vi i dag fattar ett beslut som innebär att vi kommer närmare en utbyggnad av Gideälven och Österdalälven och andra älvsträckor och älvar som i dag inte är exploaterade. Men den enda rimliga tolkningen av det beslut vi snart skall fatta är snarare att vi kommer längre från en utbyggnad. Vi understryker i betänkandet att det ligger en hel del i vad motionärerna säger. Det är sant att vi definitivt inte låser oss. Min åsikt är att det är ett rimligt beslut med tanke på att vi nu står inför ett beslut om hela energipolitiken.

Fru talman! Vi kommer naturligtvis närmare en utbyggnad så till vida att man från jordägarstyrelsens sida jobbar fullt ut, på maxhastighet, för att bereda allt det här och göra det färdigt. Man har dessutom gått till vattendomstolen, och man menar naturligtvis allvar med det. Hade vi i ett tidigt skede skyddat Österdalälven genom naturresurslagen hade den proceduren inte behövts. Så till vida skapar vi förhoppningar och förväntningar hos den lilla grupp som vill bygga ut den här sträckan. Jag tycker att vi hanterar den gruppen fel. Vi skulle ge tydligare signaler i ett tidigt skede. På den punkten har vi missat från början. Men nu kanske vi inte ens behöver besluta, för Anna Lindh är säkert mycket förståndig och kommer att rädda älven åt oss uppe i Dalarna. Folk från övriga landet tycker ju att vi skall skjuta på beslutet tills alla utredningar som man kan tänka sig är klara.
Fru talman! Se där, Ulf Björklund! Han avslutade med att uttrycka samma förhoppning om att regeringen skall vara precis så klok som jag tror och hoppas. Därmed kan vi båda två sova lugnt i natt.

Fru talman! Siw Persson frågar vad en välvillig skrivning betyder. Utan sådana skrivningar skulle våra liv vara betydligt mindre meningsfulla än vad de är. Det är klart att det har en oerhörd betydelse vilka beslut vi fattar och vad som står i de betänkanden som vi här tar beslut om. När det gäller det som jag sade om att man kan ha olika uppfattningar som majoritet och i opposition förstod jag att Siw Persson menade att det stämmer för kds men inte för Folkpartiet. Av en ren tillfällighet har jag med mig omröstningsprotokollet från förra mandatperioden då Siw Persson och jag också var ledamöter av den här kammaren och då vi behandlade precis samma frågor som vi nu behandlar. Här står inte hur olika personer röstade. Det är sant att det fanns några folkpartister, närmare bestämt 3, som här i kammaren var för ett skydd av älvsträckorna. Men det fanns 22 folkpartister - de var många på den tiden - som då hade en annan uppfattning. Jag tror faktiskt att vi alla, Siw Persson, skall ikläda oss en viss ödmjukhet och försiktighet i argumentationen.

Fru talman! Det är högt i tak även hos Socialdemokraterna. Men om 3 av 22 socialdemokrater i den här kammaren röstar på ett visst sätt, och följaktligen 22 röstar på ett annat sätt än de 3 övriga, skulle jag aldrig komma på idén att framställa det som om dessa 3 socialdemokrater var de främsta uttolkarna av vad I det här fallet tillhörde Siw Persson under förra mandatperioden en mycket liten begränsad minoritet. Nu har hon fått med sig en majoritet. Det tycker jag är bra. Men jag tycker inte om att vissa försöker framställa sig som mera hedervärda än andra politiker. Jag är alldeles övertygad om att Siw Persson är besjälad av en ärlig övertygelse i den här frågan, men det är vi alla.

Fru talman! Vänsterpartiets reservation i det här ärendet skall mest ses som ett sätt att påvisa den regionala nivåns demokratiska underskott och den regionala nivåns svårigheter att styra sin egen utveckling. Det som fattas är naturligtvis det regionala parlament som Regionberedningen förespråkar skall inrättas. Vänsterpartiet vill egentligen gå längre än beredningens förslag, men vi avvaktar i väntan på en framtida regeringsproposition i frågan. Det demokratiska underskottet på regional nivå är stort när det gäller att hantera de statliga medel som länsstyrelsen skall administrera. Den regionalt valda länsstyrelsens styrelse är mer eller mindre bara ett rådgivande organ, medan den regeringsutsedde tjänstemannen, landshövdingen, och dennes styrelse sitter på makten och anslagen. Det är ett oacceptabelt system som naturligtvis måste moderniseras och göras mer demokratiskt. I avvaktan på att en större förändring kan vara realiserbar kan regeringen se över om man kan stärka den folkvalda Länsstyrelsens styrelses befogenheter. Även om landshövdingen och länsstyrelsen har stor makt över de anslag som tillfaller länet via riksdagen har man ändå svårt att ta ett helhetsgrepp. Länsstyrelsen upprättar t.ex. regionala miljöstrategier men har mycket svårt att genomföra dem, eftersom stora statliga aktörer som Vägverket, Banverket, SJ, Posten m.fl. har sina egna budgetar och upprättar egna målsättningar utifrån riksdagens mål, men också efter egna verksamhetsmål. Denna sektorisering gör att helhetssynen på regional nivå blir svår att uppnå och kan komma i konflikt med andra aktörers målsättning. Den regionala områdesindelningen för de statliga verken stämmer inte med länsindelningen. Den delar in landet i helt andra områden. Att alla verk har länsansvariga kan vara en hjälp för att förbättra kontakten med länsstyrelsen och möjligheten att kunna förverkliga regionala målstrategier. För att undvika ett sektoriserat tänkande bör regeringen fundera över hur verksamheter skall kunna samordnas, t.ex. på kommunikationssidan. Där har vi Banverket, Vägverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket som alla driver sina egna verksamheter. SJ:s, Telias och Postens verksamheter har också mycket stor betydelse på den regionala nivån. Men bolagsbildningen har lett till en centralisering av verksamheterna med större tanke på ekonomiska bokslut än samhällsnytta och service, inte minst i glesbygd. Västerpartiet tror att utvecklingen mot ett ökat regionalt självbestämmande är bra för Sverige och hur vi använder statliga medel. Genom att flytta makt och ansvar ut i landet till de områden där medlen skall användas får vi en effektivare och klokare användning av dessa medel, eftersom man lever närmare de problem som just den regionen har. EU-medlemskapet har också ställt till problem i den här frågan. Sveriges indelning i målområden stämmer dåligt överens med den inkörda länsindelningen. Det demokratiska underskottet har också stärkts. Ansökningar om EU-medel går via länsstyrelsen och med inblandning av projektgrupper och samverkansgrupper i en salig röra. Näringslivet, kommuner och landsting skall medverka och skjuta till pengar på olika sätt, men det är svårt att utröna var det politiska ansvaret finns. Det måste göra det svårt för väljarna när de i valsammanhang skall utkräva ansvar för hur offentliga medel används. Regionala parlament skulle kunna vara lösningen på många av de problem som jag har räknat upp, inte minst för att minska det demokratiska underskottet på regional nivå. För oss är det viktigt att de regionala parlamenten inte blir för stora. Då mister de sin folkliga förankring. Därför har vi sagt att landstingen är den naturliga utgångspunkten för de regionala parlamenten. Men människor i regionen skall naturligtvis själva få tycka till om vad som är regionens naturliga utbredningsområde. Vänsterns inställning till detta är klar. Andra partier får själva svara för var de står. Jag ställer mig naturligtvis bakom förslagen i reservationen, men jag avstår från att yrka bifall till dem.
Fru talman! Det här ärendet, bostadsutskottets betänkande nr 5, är inte så stort att det föranleder mig att hålla på i tio minuter. Betänkandet är ju en uppföljning av ett förslag som Riksdagens revisorer har lagt fram för bostadsutskottet. Vi har tagit ställning till det som handlar om länsexperterna och på vilket sätt de är styrande i verksamheten. Där ger vi regeringen till känna att man skall överväga just länsexperternas roll framöver. Länsstyrelsens samordningsroll diskuteras också, som Owe Hellberg var inne på. Dessutom handlar det om trafiksäkerheten på regional nivå. De är de tre punkterna. Om man skulle utveckla ett resonemang kring de frågor som Owe Hellberg tar upp skulle man naturligtvis kunna prata mycket längre än tio minuter. Vi lever i en tid när det krävs förändringar utifrån den verklighet vi lever i i dag jämfört med den som fanns på 1600-talet. Det finns många intressanta frågor som tas upp i Vänsterpartiets motion. Men även om Vänsterpartiet är helt klart över hur allting skall se ut tycker jag i min ödmjukhet att det finns anledning att vänta och fundera litet över vad remissinstanser och andra har kommit fram till. Vi kommer att få ta ställning till olika överväganden framöver under våren. Även om jag erkänner att jag håller med i mångt och mycket av det som Owe Hellberg har sagt, bl.a. att det handlar om att beslut skall fattas så nära människor som möjligt, finns det även ett nationellt intresse att vårt fina land Sverige skall fungera så rättvist som möjligt. Landshövdingen och länsstyrelsen är ju regeringens företrädare i den statliga samordningen. Det är viktigt att slå fast att det är på det sättet. Jag tror att detta måste förändras, eftersom jag utgår ifrån att man måste avsätta politiker som kan ställas till ansvar. Jag tror att det är mycket viktigt att markera att om man nu skall förändra enligt Regionberedningens förslag måste det handla om att man renodlar länsstyrelsens roll till att vara regeringens organ. I det sammanhanget är jag inte helt övertygad om att det över huvud taget behövs en vald länsstyrelse, som Vänsterpartiet föreslår här. Då hamnar ju uppgifterna på en helt annan nivå. En del frågor hamnar kanske hos landstingen och en del hos kommunerna. Sedan fungerar länsstyrelsen som regeringens kontrollorgan. Vi får naturligtvis anledning att återkomma till den debatten. Därför yrkar jag avslag på Vänsterpartiets reservation och bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande.
Fru talman! Vi i Vänsterpartiet är naturligtvis inte helt stupsäkra på hur utvecklingen skall se ut. Däremot är vi helt på det klara med att vi vill ha regionala parlament. Det förs en annan diskussion om att man helt skall lägga ned en regional nivå som finns i dag, nämligen landstingen. Det är den frågan som är avgörande för fortsättningen på det hela. Jag talade inte om länsstyrelsen som folkvald. Om Lennart Nilsson hade lyssnat noga skulle han ha hört att jag talade om Länsstyrelsens styrelse, som är indirekt vald av landstingen, och dess roll. Jag tycker att det är anmärkningsvärt hur litet denna demokratiskt valda församling kan påverka de beslut som fattas av landshövding och länsstyrelse. Jag menar att dess roll bör stärkas. Den regionala rättvisan skall naturligtvis även i fortsättningen skipas av riksdagen, Lennart Nilsson. Riksdagen är den instans som skall fördela ramarna på ett regionalt rättvist sätt. Men hanteringen skall naturligtvis ske i de regionala parlamenten. Det är just det som är den viktiga och stora frågan. Vi måste komma vidare i detta sammanhang. Jag skulle vilja veta mer om var Socialdemokraterna står i denna fråga, eftersom partiet har en avgörande position.
Fru talman! Socialdemokraterna har på en partikongress slagit fast att det skall finnas tre nivåer, nämligen stat, landsting och kommuner. Det är där Socialdemokraterna står, till dess att detta förändras. Jag vet naturligtvis att det förs en debatt i vårt parti om de olika nivåerna. Trots det är detta vad som gäller. Vår partikongress har slagit fast att det skall finnas tre nivåer.
Fru talman! Det är bara det att den modellen håller på att bli ifrånsprungen. Exempelvis har vi i Skåne nu fått oss föreskrivet hur det skall fungera i framtiden; antingen en socialdemokratisk eller en moderat modell. Det är därför intressant att få veta var Socialdemokraterna står i denna fråga.

Fru talman! Det är både beklagligt och känns faktiskt en aning pinsamt att tvingas göra det inlägg som jag nu står i beredskap att göra. Vi vet ju alla att det har skett åtskilliga reformeringar av riksdagens arbete och våra förhållanden under den senaste tiden. Man kan nog säga att det faktiskt har skett större förändringar under de senaste åren än vad som skett på ett par decennier. Dessa förändringar, alltifrån ändring av mandatperiod och vad det nu var fråga om tidigare, var föranledda av en enighet mellan de olika partierna. En förutsättning för att vår demokrati och vårt riksdagsarbete skall fungera är att de uppgörelser som träffas mellan de olika partierna också hålls. Det har varit på samma sätt nu när vi har haft att företa en hel del förändringar. Jag vill då erinra om spörsmålsinstitutet. Jag vill också erinra om omläggningen av budgetåret. Det har varit stora förändringar som har krävt att man har varit överens på de olika nivåerna. Nu kommer vi fram till en mindre men icke desto mindre viktig sak, nämligen hur indelningen i utgiftsområden skall se ut. Det är då bara att konstatera att också detta var en fråga som föregicks av långa och ibland kanske litet besvärliga förhandlingar mellan företrädare för de olika partierna. Det gällde, som alltid vid sådana här uppgörelser, att ge och ta. Den arbetsgrupp som utarbetade förslaget var överens. Talmanskonferensen var enhällig. Alla ville vi ju då också förutsätta att detta utan problem skulle gå igenom i riksdagen. Döm därför om vår förvåning när vi konstaterar att man i konstitutionsutskottet i sista minuten gör ett försök att stjälpa den uppgörelse som hade träffats mellan partierna. Det gäller framför allt frågan om var posten fredsbevarande samverkan skall finnas. Skall den finnas på utrikesområdet, vilket var vad man hade kommit överens om efter alla diskussioner, eller skall den finnas på försvarsområdet? Det senare var det som man ville dribbla igenom i utskottet. Jag kan bara konstatera att man här uppenbarligen har lyckats med sin kupp. Men den kan ju få allvarliga konsekvenser för framtiden. Med hänvisning till detta exempel kan man säga att uppgörelser som sker mellan gruppledare, diskussioner i arbetsgrupper och enhällighet i talmanskonferensen inte betyder någonting när man kommer till det slutgiltiga avgörandet. Vi moderater kan absolut inte acceptera detta förhållande. Jag är förvånad över och beklagar som sagt att socialdemokraterna i utskottet gick i spetsen för att riva upp uppgörelsen. Jag beklagar också att de andra partiernas företrädare inte var beredda att stå för vad deras företrädare hade kommit överens om tidigare. Mot denna bakgrund, fru talman, finns det inget annat för oss moderater att göra än att yrka avslag på hela paketet. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservation nr 1 och hoppas att aldrig något sådant här skall behöva hända i fortsättningen.

Fru talman! Jag tänker ta upp två korta frågor. Den ena frågan gäller det som Birger Hagård tog upp. Jag tycker själv att det verkar vara mycket lämpligt att föra över hela försvaret och även FN-styrkorna till ett konto som ligger under försvarsutskottet i riksdagen. Allt annat innebär i praktiken ett delat ansvar, eftersom en stor del av utbildningen i själva verket redan sker inom det militära försvaret och eftersom även materiel skall tas därifrån. Ur budgetsynpunkt måste det därför vara vettigt att alla kostnader ligger i samma utskott. Den andra frågan gäller turismen, som vi i Miljöpartiet har tagit upp i en motion. Riksdagen beslutade enhälligt våren 1995 att turismen inte är att se enbart som en näringslivsfråga. Därför tycker vi att det är fel att framhäva det rena krämarperspektivet som det enda och övergripande, som riksdagen gör. Kulturoch naturupplevelser växer i betydelse när det gäller just turistfrågorna. De utgör en allt viktigare del i utvecklingen av turismen. Ett meningsfullt innehåll i turismen är därför ett mycket väsentligt inslag i en vettig och långsiktig turistpolitik. Därför bör turistfrågorna ligga kvar i kulturutskottet i stället för att föras över till näringsutskottet. Därför yrkar jag bifall till reservation 2.

Fru talman! Riksdagen har beslutat om en ny budgetprocess, vilket har kunnat ske under mycket stor enighet. Vi har nu, som en konsekvens av detta, att besluta om en anpassning av utskottsorganisationen. De förslag som vi har att ta ställning till har tagits fram av en arbetsgrupp inom talmanskonferensen. Även om enigheten inom arbetsgruppen inte varit total, har det ändå funnits en mycket bred samsyn om huruvida den s.k. fackutskottsprincipen skall behållas. Denna princip innebär att såväl lagstiftningsfrågor som budgetärenden inom ett ämnesområde bör behandlas av ett och samma utskott. Förslaget från talmanskonferensen innefattar vissa ändringar i fördelningen av arbetsuppgifter mellan utskotten. De förändringar som föreslås är enligt min mening inte särskilt omfattande. Vid behandlingen av förslaget i konstitutionsutskottet har vi, precis som Birger Hagård gett uttryck för, varit skiljaktiga på en punkt, nämligen frågan om vilket utskott som skall bereda och behandla den fredsbevarande verksamheten - FN-styrkorna. Konstitutionsutskottets majoritet har i denna del frångått arbetsgruppens förslag och förordar att denna verksamhet skall hanteras i försvarsutskottet och inte i utrikesutskottet. Mot detta reserverar sig Folkpartiet och Moderaterna. Moderaterna i utskottet går längst. De vill riva upp hela förslaget från talmanskonferensen. Detta är en minst sagt märklig reaktion, som väl får skrivas på kontot dåligt morgonhumör vid den tidpunkt då den aktuella frågan behandlades. Reservanterna argumenterar inte i sak utan hävdar att förslaget antagits i politisk enighet. Därmed menar de tydligen att KU bara har att säga ja och amen. Det är en felsyn, Birger Hagård! KU har ett eget beredningsansvar. KU har också en skyldighet att, oavsett var förslagen kommer ifrån, göra självständiga bedömningar. Att KU:s majoritet stannat för att den fredsbevarande verksamheten skall beredas av försvarsutskottet bygger uteslutandet på sakskäl. Som framgår av regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse - som riksdagen redan tagit ställning till - ingår kostnaderna för en internationell styrka för fredsbefrämjande insatser i totalförsvarsramen. Mot den bakgrunden, Birger Hagård, är det en självklarhet att sådana frågor bör beredas och hanteras av försvarsutskottet. Det är logiskt att det blir så. Det stämmer överens med den s.k. fackutskottsprincipen, som man har sagt sig vilja följa. Vid en saklig prövning av frågan kan man inte komma fram till någon annan slutsats. Reservanternas syn på KU:s uppgift i detta sakärende, är närmast beklämmande. Ni kan väl ändå inte på fullt allvar mena att KU:s uppgift i denna fråga endast är av formell art, och att det handlar om ett slags spel för galleriet - att forsla fram ett förslag till riksdagen? Det är ju fråga om en sakprövning. Tycker ni inte det, ni som står för reservationerna 1 och 3 i betänkandet, skulle jag vilja säga att ni har missförstått uppdraget i konstitutionsutskottet fullständigt. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets betänkande och avslag till samtliga reservationer. Innan jag slutar skulle jag måhända ändå säga litet om reservation 2, som gäller turismen. Det här är naturligtvis en ur många synpunkter intressant fråga. Det är ingen tvekan om att man kan diskutera var dessa frågor skall ligga; i kulturutskottet eller i näringsutskottet. Jag är väl medveten om att det inte behöver vara särskilt svårt att hitta argument för att dessa frågor hade kunnat ligga kvar i kulturutskottet. Men jag vill alltså hävda att vi, på olika nivåer i den politiska process som skett på detta område, ändå har kommit fram till att det kan vara rimligt att turismfrågorna överförs till näringsutskottet. Mot den bakgrunden yrkar jag även avslag på reservation 2.

Fru talman! Först ett ord bara om själva sakfrågan: Våra internationella, fredsbevarande styrkor är beroende av just de beslut som fattas i utrikesutskottet och på den internationella arenan. Därför är det också rätt naturligt att det är där dessa frågor hör hemma. Om det nu skall ligga under totalförsvaret, kan det mycket väl bli så att man, om Sverige har gjort internationella åtaganden och det gäller att också bereda ekonomiskt utrymme för dessa, får ringa till Eksjö eller till Boden och säga: Vi har inte pengar så det räcker, vi får nog lägga ned några regementen. Det är inte bra om vårt försvar på det sättet skall utsättas för schackrande bara för att vi skall kunna uppfylla våra internationella förpliktelser. Men detta, fru talman, var inte det väsentliga i sammanhanget. Det väsentliga var att det gäller att leva upp till de uppgörelser som träffats. KU har visst ett eget beredningsansvar, Kurt Ove Johansson, det är självfallet. Men har vi någonsin svikit uppgörelser som har träffats på olika nivåer mellan partierna i fråga om spelreglerna och vad som hör till dem? Jag kan dessbättre inte erinra mig något sådant fall. Det här skulle alltså i det avseendet bli prejudicerande. Pacta sunt servanda; överenskommelser skall hållas. Här har ni svikit.
Fru talman! Vi har i alla fall tydligen kommit så långt i debatten att Birger Hagård nu erkänner att konstitutionsutskottet har ett eget beredningsansvar. Då ligger det också i sakens natur att konstitutionsutskottet i sin beredning kan komma fram till en annan ståndpunkt än vad som annars har gjorts. Det Hagård nu säger är intressant på många olika sätt. Han säger att man inte får ändra på ett förslag som i sin helhet antagits i politisk enighet. Det är precis vad som ordagrannt står i den reservation som Det märkliga är att Birger Hagård och hans partigrupp i KU inte lever som man lär. Birger Hagård är förvisso en säregen innovatör. Han har tydligen uppfunnit en helt egen filosofi som är ganska fiffig och som passar honom som hand i handske. Det Birger Hagård och hans partikamrater i konstitutionsutskottet har kommit fram till är att förslag som har antagits i full politisk enighet, men som Birger Hagård inte tycker om, de får man ändra hur mycket som helst! Jag har ett konkret exempel på detta. KU behandlar för närvarande nya bestämmelser för traktaments och reseersättningar m.m. till riksdagens ledamöter. Det är ett förslag som har tagits i full politisk enighet. Alla partier har varit representerade. Det finns inga reservationer. Förslaget uppfyller alla de kriterier som Moderaterna nämner i sin reservation: "En uppgörelse av detta slag kräver att partierna står fast vid sina ståndpunkter också i utskotts och riksdagsbehandlingen." Nu råkar det vara så att Birger Hagård och andra moderater i utskottet är mycket upprörda över vad som har föreslagits i detta ärende. Då finns det minsann inga hinder för att kräva förändringar. Alla moderater i konstitutionsutskottet vädrar i en motion sitt missnöje. Då behöver man tydligen inte längre stå fast vid beslut som man tidigare varit med om att fatta. Jag tycker alltså att Birger Hagård skall gå upp på sin studiekammare, dra en våt filt över huvudet och tänka igenom sin inkonsekvens.

Fru talman! Jag har en bestämd känsla av att filtar och annat kanske inte skulle räcka för Kurt Ove Johansson i det här sammanhanget. Han måste kunna inse att det är en viss skillnad mellan ärenden där man kommer överens bland gruppledarna och i talmanskonferensen och frågor där man kommer överens inom förvaltningsstyrelsen. I det senare fallet måste man naturligtvis kunna komma med ändringar. Så har det inte varit när det gäller denna större fråga. Här har man svikit de överenskommelser som har ingåtts. Jag noterar detta, och jag gör det med en viss beklämmelse. Jag noterar detta för framtiden.
Fru talman! Birger Hagård för ett oerhört intressant resonemang. Om det i full politisk enighet träffas en överenskommelse inom förvaltningsstyrelsen gäller inte det som står i den moderata reservationen, utan då är det något helt annat. Om det däremot är fråga om talmanskonferensen tycker Birger Hagård att det är en skillnad. Uppriktigt sagt, tycker jag att Birger Hagård själv måste inse den politiska inkonsekvens som han här ger uttryck för. Dessutom tog riksdagen den 6 december förra året beslut som innebär att denna typ av kostnader/anslag skall ligga hos försvarsutskottet. Vidare framgår det tydligt och klart av den beredning som skedde i riksdagen att försvarsutskottet med en ganska saklig motivering också tagit fram uppgifter som tyder på att det lämpligaste stället för behandling av dessa frågor är försvarsutskottet. Om detta var den 6 december hela riksdagen enig utom Att anslaget till de fredsbevarande styrkorna när det gäller FN-insatser skulle ligga hos försvarsutskottet är sakligt sett helt korrekt.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet vill i högre grad än regeringen betona den starka kopplingen mellan turism och kultur. Nu föreslår regeringen här att beredningsansvaret för kulturutskottet vad avser turism skall upphöra och att det skall övergå till näringsutskottet. Man säger att principiella grunder för utgiftsområdena skall vara att dessa svarar för de ändamål och politiska syften som finns bakom anslagsförslagen. Indelningen borde enligt utredningens mening tillfredsställa krav på politisk relevans och möjligheter att göra meningsfulla prioriteringar och att följa upp resultat. Vi tror att kulturutskottet skulle kunna göra det på ett alldeles eminent sätt. Vi är rädda att utvecklingen blir på följande sätt. Jag skall läsa upp litet grand av det som står i Västgötaläget, Västergötlands turistråds lilla nyhetsbrev. Rubriken lyder: Bra resultat för turistindustrin 1995. Det står så här: "Landskapet bjuder på den `råvara ́ av upplevelser i natur och kultur som svenskar och allt fler nordbor och européer frågar efter - en ?råvara ́ som förädlas till upplevelser och paketeras för våra besökare, så att dessa skall få ut så mycket mer av sin vistelse." Vidare handlar det om att marknadsföringen är viktig. Det lönar sig att gå in i närområdena och att jobba med direktreklam. Turistnäringen utgör en viktig del av det svenska näringslivet, närmare bestämt en tredjedel, och den beräknas öka. Men på vilket sätt? undrar vi. Vilka attityder skall få råda?

Fru talman! Jag upprepar vad jag sade till Peter Eriksson: Visst går det att finna argument för att ha kvar turistnäringen i kulturutskottet. Därom råder inget tvivel. Jag tror dock att också Ewa Larsson medger att det inte är svårare att hitta starka argument för att även turistfrågorna kan ligga i näringsutskottet. Den sakliga utgångspunkten har det varit fråga om och den prövningen har vi gjort. Vi har då funnit att det ändå måste anses rimligt att näringsutskottet tar över de här frågorna. Jag skall gärna erkänna, Ewa Larsson, att det inte är svårt att hitta tidningsartiklar som man, om man så vill, patetiskt kan läsa högt ur här i talarstolen. Men argumenten för att föra frågan till näringsutskottet väger ändå över enligt min mening.

Fru talman! Jag är glad över tillägget om att det gäller alla partier utom Miljöpartiet. Jag trodde vi var en del av alla partier. Jag läste inte innantill ur en tidningsartikel, utan det var Västergötlands turistråds nyhetsbrev. Jag kan gärna visa det senare för Kurt Ove Johansson. Det finns många skäl att anföra här. Ett är näringsskälet. Det är det som vi tror får väga över. Det är alltså turismen som råvara och inkomstkälla som kommer att ta över. Vi hade önskat att kulturutskottet fick fortsätta att ha beredningsansvaret och att det kanske även fick ta över ekonomin för att visa på en politisk inriktning. Det handlar ju om attityder. Vad är det vi vill bjuda de människor på som kommer till Sverige? På vilket sätt vill vi att turismen näringskälla skall utvecklas?
Fru talman! Alla kan naturligtvis höra att Ewa Larsson har bemödat sig om att hitta artiklar där det hålls före att frågan borde ligga kvar i kulturutskottet. Men jag är övertygad om att Ewa Larsson, om hon hade lagt ner lika mycket energi på att finna fram till de argument som gäller för att frågan skall ligga hos näringsutskottet, precis som jag skulle ha dragit en annan slutsats. Fru talman! Jag kan inte annat än rekommendera Ewa Larsson att verkligen utnyttja en del av sin framtid till att också försöka finna de argument som förts fram när det gäller näringsutskottet. Det är inte svårt. Egentligen handlar det bara om att titta i riksdagens handlingar. Jag står gärna till tjänst med upplysningar om var Ewa Larsson kan finna de starka argumenten.